Jag vill erinra om att debattreglerna för ärendebehandling gäller, dvs. två repliker om tre minuter vardera medges. Replikrätten är begränsad till finansministerns anförande.
Herr talman! Tack för påminnelsen, men den hade inte behövts. Jag har tagit med mig litteratur som jag har här. Jag tackar särskilt för den dedicerade formuleringen som finns i propositionen: ”Även centern har i väsentliga delar ställt sig bakom uppgörelsen.” Jag har sett detta som en vänlighet från finansministerns sida, och jag vill särskilt tacka för den. Finansministern tror att jag har glömt hur det gick till när skattereformen planterades i den svenska opinionen. Jag har inte glömt det. Jag minns mycket väl överläggningar mellan partierna i början av 1987 när direktiven skulle skrivas, och hur omöjligt det var att få med kommunalskatterna i utredningen. Det blev sedan utredningar och så småningom blev det val. Efter valet — den 22 november, eller om det var den 23 - tog socialdemokraternas partistyrelse bladet från munnen och talade om hur det skulle bli. Samtidigt plockades PM 100 och annat sådant fram ur byrålådorna. Det var efter valet. Dessförinnan byggde hela debatten på principer. Man kan säga att man delvis dolde de faktiska siffrorna, storleksordningarna och inriktningen bakom principerna. Det är därför som människor har haft problem att hänga med i debatten. Det hela har gått för fort, och det tror jag inte att någon kan förneka. Finansministern har problem med människor som talar om fördelningspolitik — ibland blir jag faktiskt litet orolig för finansministern. Detta är ju inte första gången. Under finansdebatten den 8 mars 1989 försökte han avhyvla Gunnar Björk, men det gick nu inte. Finansministern sade då: ”Jag vågar påstå att ni sedan valet i fjol har använt ordet fördelningspolitik fler gånger än vad ni har gjort i ert partis hela tidigare historia.” Detta uttalande vittnar om att Kjell-Olof Feldt är historielös. Vi har alltid värnat om de människor som har en svag ställning i vårt samhälle. Det kommer vi att fortsätta att göra, även om man försöker att förlöjliga eller med sidvördnad behandla den sortens invändningar. Det är därför viktigt att man, som vi krävt i vår motion, får en ordentlig analys av effekterna, fördelningspolitiskt och regionalt, för hushåll och individer. Nu har vi tid till det. Vad finns det att dölja? Jag utgår från att socialdemokraterna också är beredda att ta fram sanningen om konsekvenserna av den här skattereformen. Till sist i denna korta replik: Det kan väl aldrig vara fel att vi framställer grundavdraget som vårt bidrag till skattereformen, när både Kjell-Olof Feldt och Bengt Westerberg, vilken fått massor av beröm av finansministern — jag förstår varför — tidigare velat ta bort grundavdraget eller avsevärt minska det.

Herr talman! När vi kom in i riksdagen förra hösten försökte vi få reda på vad skattedebatten handlade om. En intressant sak i detta sammanhang var att vi fick ge oss ut på staden och köpa PM 100. I januari var finansministern så vänlig att vi fick tillträde till dessa utredningar, och sedan dess har vi kunnat delta i detta arbete. Vi är inte intresserade av att hänga med på rockskörten, utan vi är intresserade av sakpolitiken. Det finns mycket i detta förslag som vi tycker är bra och som skall genomföras. Det vi inte tycker om är det som jag talade om och kritiserade i mitt anförande. Vi är det enda parti som konsekvent finansierar våra förslag. Vi finansierar med 8 miljarder mer än socialdemokraterna och folkpartiet gör enligt betänkandet. Vi överfinansierar med 2 miljarder, eftersom vi anser att om man använder skatterna som styrinstrument, kan man räkna med en viss minskning av konsumtionen. Denna minskning har vi räknat in i dessa 2 miljarder. Vi anser också att det är oansvarigt att skicka ut dessa 6 miljarder på marknaden och ytterligare spä på överhettningen i ekonomin. Det finansministern sade på den punkten kan absolut inte gälla oss. Men det finns ju de som går åt det andra hållet och som varit uppe tidigare i den här debatten. Sedan vill jag också säga någonting positivt. Det tycker jag att man också bör göra i en debatt. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt även sade några bra saker, t.ex. det han sade om tjänstebil och egen bil i tjänsten. Det skriver jag under på till 100 96. Det är ett konsekvent och riktigt resonemang, och det är nu dags att ta bort dessa subventioner.

Herr talman! Finansministern frågade mig vad det är som gör att jag tror att han vill ta på sig bördan av att höja ett antal skatter för att kompensera sänkningen av marginalskatten. Exakt vilka ideologiska skelett han har i sin politiska garderob vet jag inte. Men att finansministern företräder ett parti som har sin bas i en socialistisk ideologi tror jag inte att han ens själv förnekar. Denna socialistiska ideologi har faktiskt som en av sina kärnpunkter att man skall flytta över makt, inflytande och pengar från enskilda till det offentliga. Man kan läsa i vilken socialistisk ideologisk skrift som helst för att hitta i det närmaste glödande försvar för högsta möjliga skattetryck och största möjliga skattehöjningar. Det har varit socialdemokraternas politik under 80-talet, och det är den politik som Kjell-Olof Feldt har undertecknat för 90-talet. 90-talsprogrammet är ett program för att staten skall ta in mer i skatter och avgifter än vad som krävs för att betala de offentliga utgifterna. Den socialism som leder till att socialdemokraterna vill bibehålla ett högt skattetryck är tämligen självklar. Vad sedan gäller frågan om vad som lett folkpartiet till detta har talmannen upplyst mig om att jag nu inte får kommentera folkpartiet, och det räddar mig ur det lilla dilemmat att behöva reda ut den saken. Vi är osams om finansieringen. Vad är det då som gör att vi har olika uppfattningar? Det är att ni vägrar att över huvud taget diskutera möjligheterna att finansiera skattesänkningar med besparingar. När man skall försöka få ned skattetrycket, vilket vi vill, tycker jag att det är en självklarhet att vi också skall spara på offentliga utgifter. Det har vi väckt förslag om, och det har vi försökt få en diskussion om. Men där har ointresset varit och där är ointresset massivt. Ni vägrar i detta sammanhang att räkna med några som helst s.k. dynamiska effekter av sänkningen av marginalskatten år 1990. Detta gör ni trots att finansministern i sitt anförande sade att arbetsinsatserna kommer att öka och trots att företrädare för både socialdemokratin och folkpartiet i inkomstskatteutredningen räknade med dynamiska effekter på om jag inte missminner mig 10 resp. 5 miljarder kronor. Det är klart att man får dessa effekter om man sänker marginalskatterna, och det är klart att vi då skall tillgodogöra oss dem. Det är ideologiska skäl som gör att socialdemokratin vill ha kvar det höga skattetrycket. Så till slut en fråga till finansministern: Varför har man tagit bort bromsen på kommunernas skatteökningar? Marginalskattesänkningen äts ju nu upp underifrån. Kommer regeringen inte att vidta några som helst åtgärder för att bromsa de kraftiga kommunalskatteökningar som man har givit signal om att man nu är beredd att släppa fram genom att ta bort skattebromsen och vägra att införa ett skattetak för kommunerna?

Herr talman! Med herr talmannens tillstånd — hoppas jag — vill jag bara korrigera det citat som Lars Werner gjorde av det som jag hade sagt tidigare. Jag sade, för att citera mig själv: ”Vi var glada över att få stödja vårt skatteförslag trots att vi inte själva lagt fram det.” Finansministern sade många kloka saker, som jag kan instämma i. En fråga gällde varför vi finansierade skattereformen. Finansministern redovisade vad han trodde att andra misstänkte var hans drivkrafter. Han visste dock inte vilka drivkrafter jag eller folkpartiet hade för att finansiera skattereformen. Men eftersom frågan hänger i luften får jag kanske säga några ord om detta. Ett alldeles avgörande skäl för oss när vi vill finansiera denna skattereform är att vi är övertygade om att en ofinansierad skattereform leder till högre inflation. Om det är något förutom en mycket låg ekonomisk tillväxt som är dåligt för låginkomsttagarna, är det hög inflation. Om vi spär på den privata efterfrågan med 5 eller 10 miljarder kronor nästa år, och det leder till att vi får en högre underliggande inflationstakt i ekonomin, kommer detta att drabba låginkomsttagarna i Sverige. Vi tycker därför att det är angeläget att finansiera skattereformen. Vi har nu också varit beredda att ställa oss bakom ett antal finansieringsförslag som av naturliga skäl inte är särskilt politiskt populära. Men det räcker inte med skattereformen, inte ens med en finansierad skattereform, för att vi skall kunna få ned den underliggande inflationstakten under nästa år, utan det krävs också en stram budget. Därför vill jag fråga finansministern, om kammarens ledamöter kan se fram emot en så stram budget som den som statsministern Ingvar Carlsson aviserade i höstens regeringsförklaring, där man t.o.m. var beredd att, om ekonomin skulle kräva det, skjuta på eller ompröva reformer för att få en tillräcklig stramhet i finanspolitiken. Jag skulle också vilja ställa ytterligare en fråga till finansministern i ett ämne som han inte berörde. Eftersom vi nu behandlar betänkanden både från finansutskottet och från skatteutskottet vill jag ställa följande fråga: Händer det någonting inom regeringen när det gäller den offentliga sektorns förnyelse? Jag vet att Kjell-Olof Feldt personligen i artiklar, tal och intervjuböcker liksom även i andra sammanhang har givit uttryck för en vilja att förnya. Vi som ser det hela utifrån kan också konstatera att dessa försök från regeringens sida hittills inte haft någon framgång alls. Jag vill därför be om en lägesrapport från regeringen. Lyckas finansminstern påverka sina kolleger? Blir det någon privat barnomsorg, så att vi kan slippa barnomsorgsköerna? Händer det över huvud taget någonting på det här området?

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera några saker som sades i partiledarnas anföranden. Olof Johansson utnämnde mig till mjölkhatare och ansåg att jag uppmanade till onyktert leverne när jag uttalade mig kritiskt om mjölken som födoämne. Med talet om onyktert leverne förstår jag att Olof Johansson syftar på sprit. Men har Olof Johansson aldrig hört talas om vatten, detta gift som enligt Fakiren omger Visby stift? Ett fel på vatten är förstås att det inte produceras, förädlas och distribueras av Lantbrukarnas riksförbund med tillhörande finanskoncerner, så jag kan begripa att Olof Johansson håller sig borta från den varan. Jag undrar om Claes Roxbergh har studerat situationen år 1991 vad gäller skattereformen. När han nu säger att socialdemokraterna och folkpartiet genomför moderaternas skattepolitik är det en enögd beskrivning av det som sker. Man kan först fråga sig varför moderaterna går emot väsentliga inslag i reformen, om den överensstämmer med deras egen politik.

Av hela kostnaden för reformen tas nästan en tredjedel från detta område, och detta går moderaterna emot över hela linjen. Jag tror att Bildt skulle betacka sig för att få detta beskrivet som moderat politik. Jag måste också säga något med anledning av Carl Bildts uttalanden tidigare. Han försökte ge näring åt rykten som nu går om att regeringen förbereder ytterligare höjningar av bensinskatten upp till 8 kr. Det är en idé som har lanserats av vägverket i dess välförstådda intresse av att skaffa fram pengar till väginvesteringar. Jag har på regeringens vägnar redan offentligt sagt nej till den idén. Vi avser icke att förelägga detta riksmöte några ytterligare förslag till höjd bensinskatt. Lars Werner återvänder naturligtvis med förkärlek till talet om undersköterskan som skall betala överläkarens skattesänkningar. Jag tycker att det är plågsamt att kommunisterna fortsätter att driva de resonemanget, trots att vi nu fått fram så mycket material på bordet och trots att vi har gjort ganska betydande korrigeringar i utredningsförslaget för att klargöra att den effekten inte kommer att uppstå. Ni har faktiskt inget sakunderlag för era påståenden. Jag måste också upprepa att jag inte kan förstå annat än att ni har mycket svårt att förneka att även kvinnor med låga arbetsinkomster kan ha glädje av att deras löneökningar blir mer värda och av att de får mer över när de jobbar övertid — det händer även i sådana sammanhang. Jag förstår inte heller varför vi skulle beskriva höga marginalskatter som bra ur de lågavlönades synpunkt. Carl Bildt citerade 90-talsgruppen och menade att vårt parti där rekommenderar skattehöjningar för att hålla det offentliga sparandet uppe. Bildt måste delvis vara något okunnig om innehållet i vår rapport. Vi säger där uttryckligen att höjda skatter inte är någon lösning på den offentliga sektorns finansieringsproblem. Vi framhåller att skattetaket har nåtts. Skall den offentliga sektorns sparande ökas i framtiden, får det ske med en effektivare användning av de resurser som vi har. Vi tror inte att vi kan ta in mer pengar i skatt än vad vi redan gör. Bengt Westerberg ställde frågor som jag egentligen inte skall svara på, eftersom de handlar om den budget som läggs fram i januari. Vi har redan tidigare sagt, och jag vill upprepa det, att det är alldeles nödvändigt att finanspolitiken i nuvarande läge med höga räntor, betydande kostnadsökningar och inflationstryck inte bara måste fortsätta att vara stram utan också måste ha en ökad stramhet under 1990. När det sedan gäller den offentliga sektorns förnyelse anser jag, även om förloppet har varit något tumultartat, att det är en förnyelse att ändra skolans organisation, att den nya organisationen av äldreomsorgen och hemsjukvården är ett led i förnyelsen liksom även att de förändringar som vi arbetar med och delvis lägger fram förslag om när det gäller transfereringssystemen är ett led i samma förnyelseprocess. Att det inte går så fort som alla önskar sig är en sak, men processen är i gång, och den fortsätter. Jag vill återvända till frågan om fördelningspolitiken. Det har här blivit en monoton talkör av centerpartister, kommunister och miljöpartister som säger att det är fördelningspolitiken som skall styra skattereformen. Ja, jag håller med om det. Men då skall vi inte syssla med illusioner. Vi skall inte inbilla svenska folket att vi i det läge där vi nu befinner oss kan höja levnadsstandarden — märkligt nog vill också miljöpartiet höja den materiella levnadsstandarden för svenska folket — genom att sänka skatterna för breda folkgrupper. Vi kan sänka skatterna för små, enstaka grupper här och var. Men att i ett läge där vi nästan inte har någon produktionsökning alls säga att vi genom ett trolleritrick kan höja levnadsstandarden för svenska folket genom att sänka skatterna, det är ett illusionsnummer som man enligt min mening inte bör ägna sig åt i seriösa sammanhang. Och jag hoppas att riksdagens debatter fortfarande betraktas som seriösa sammanhang. Både Olof Johansson och Lars Werner tar för en gång skull Europeiska gemenskapen som sitt föredöme. Jag måste säga till Lars Werner — om han nu lyssnar på mig — att jag alltid blir överraskad när han använder EG som ett föredöme för kommunistisk politik. Lars Werner menar nu att de låga matmomserna i EG visar hur progressiva och dynamiska EG:s medlemsstater är. Men Lars Werner borde fråga sig varför matmomsen är så låg inom EG. Jo, den är låg därför att det totala skattetrycket inom EG ligger på 40 96, medan Sverige har ett skattetryck på 55 20. Det låga skattetrycket gör det möjligt att ha en låg moms. Men då uppträder andra företeelser, och det är just dessa företeelser som Werner brukar attackera: den höga arbetslösheten, slumområdena i storstäderna, fattigdomen som växer, regionala skillnader som med vårt sätt att se är groteska. Detta är en följd av det låga skattetrycket. Men använd inte detta för att slå mig i skallen och säga att EG kan hålla sig med en låg matmoms! Detsamma borde egentligen Olof Johansson inse. De fördelningspolitiska mål vi vill uppnå med skattereformen innefattar också målet att rädda det svenska skattesystemets förmåga att finansiera välfärdssamhället. Jag tillhör dem som anser att två ting avgör fördelningen av välståndet i vårt land. Det ena är utvecklingen av förmögenheter, var kapital ackumuleras, byggs upp för att sedan återgå till medborgaren i form av köpkraft och välstånd. Denna skattereform är i hög grad inriktad på att minska olikheter i förmögenheter, minska möjligheterna att bygga upp stora förmögenheter med skattesystemets hjälp. Det andra är att se till att skattesystemet orkar finansiera välfärdssamhället, eftersom välfärdssamhället är den andra avgörande komponenten, faktorn, i ett samhälle där vi strävar efter att skapa jämlikhet. Vi ser alla hur vår förmåga att finansiera välfärdssamhället hotas av skatteplaneringen, av fifflet, av jakten på avdrag, av att allt fler människoräven människor i mitt eget parti — som första instinkt strävar efter att få förmåner skattefritt och nya avdrag. När en stor majoritet av befolkningen resonerar på det sättet, att det först och främst gäller att undandra sig det gemensamma ansvar solidaritet egentligen innebär, då är vi illa ute. Och detta gäller särskilt oss som slåss för ett jämlikt samhälle.

Herr talman! Jag kan bara hålla med om det allra sista finansministern sade, men jag tror inte att vi kommer undan det problemet så länge vi har det höga skattetryck vi nu har. Så länge skattetrycket är så högt som det är kommer det alltid att finnas ett intresse av att undandra sig skatter på det sätt som finansministern beskrev. Utan att alltför mycket blanda mig i debatten mellan Olof Johansson och Kjell-Olof Feldt angående levernet och mjölken och vattnet vill jag bara säga att även om Olof Johansson har glömt vattnet så har i alla fall inte Kjell-Olof Feldt gjort det. Ett inslag i skatteomläggningen är ju att vattenledningsvattnet skall momsbeläggas. Kjell-Olof Feldt säger ofta att det är från kapitalet vi skall ta pengarna. Men han talar inte om vad kapital egentligen är. Den kapitalbeskattning som nu skall öka innebär dels en ökad beskattning på det frivilliga och avtalade pensionssparandet om ca 7 miljarder kronor om året, dels en ökad beskattning av boendet med 12-13 miljarder kronor. Det är detta som utgör kapitalet: enskilda människors frivilliga sparande och enskilda som satsar på att äga sin lägenhet eller sin egen villa. Om man läser 90-talsprogrammet kan man konstatera att det mycket tydligt står att vad socialdemokratin vill åstadkomma är ett offentligt sparande på 5-7 90 av bruttonationalprodukten. Detta innebär att man vill att staten i skatt och avgift varje år skall ta in 60-90 miljarder kronor mer än vad som behövs för att täcka utgifterna. Detta är renodlad socialism! Och denna renodlade socialism går inte att förena med ett sänkt skattetryck. Om Kjell-Olof Feldt både skall förverkliga denna socialistiska intention i 90-talsprogrammet och bibehålla eller sänka skattetrycket, då kommer han att tvingas till så massiva nedskärningar i de offentliga utgiftsprogrammen att alla de nedskärningar som vi moderater har talat om under 80-talet kommer att framstå som mycket beskedliga västanfläktar. 90-talsprogrammet är ett program för ett höjt skattetryck. Jag noterar att finansministern inte kommenterade det jag sade om kommunerna, men en möjlighet gives fortfarande. Varför har man tagit bort skattebromsen på kommunerna? Avser man göra över huvud taget någonting för att bromsa den väldiga ökning av kommunalskatterna som nu är på gång? Det som enligt min uppfattning kommer att bli vägledande i 90-talets skattepolitik efter denna omläggning är kravet på en sänkning av skattetrycket. Att omfördela skatter är gammal politik. Att däremot sänka skattetrycket är ny politik, som det heter i dessa dagar. En sänkning av skattetrycket är vad Sverige behöver.

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde fel när Kjell-Olof Feldt sade att låga marginalskatter är bra för låginkomsttagarna. Han får korrigera mig sedan om jag hörde fel. Jag begriper inte riktigt detta. Skulle det vara bra med låga marginalskatter för låginkomsttagarna? Hur i hela friden går det ihop? Marginalskatterna skall ju så att säga verka inkomstutjämnande. Då borde ju högre marginalskatter vara bra för låginkomsttagarna så att de får mindre att betala i skatt. Detta skulle jag vilja ha en förklaring på. Det väsentliga är, precis som jag försökte säga förut, att inkomstskattepolitiken är av moderat modell. Det var denna inkomstskattepolitik som moderaterna lade fast vid sin kongress 1984. Den inkomstskattepolitik som genomförs i dag är den enligt vilken låg marginalskatt är bra för låginkomsttagarna. Detta är ju också vad Kjell-Olof Feldt säger. Visst sitter i detta sammanhang Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt i knät på Carl Bildt. Sedan må de vara litet oeniga om finansieringen, och Carl Bildt må hävda att det saknas pengar. Men det är ändå inkomstskatterna som är det väsentliga i detta sammanhang. Vi i miljöpartiet har aldrig sagt att vi i första hand vill höja levnadsstandarden. Vi menar att miljöfrågan, de ekologiska problemen, är överordnade. Vi kan inte höja levnadsstandarden om vi gör det på bekostnad av miljön och de ekologiska resurserna. De måste gå först. Om vi sedan har möjlighet att dessutom plussa på litet grand på vår levnadsstandard, så må väl det vara hänt. Vi måste dessutom — och det skall vi komma ihåg — ta hänsyn till den internationella solidariteten. Det är det perspektivet vi skall ha när vi tittar på vår levnadsstandard. Det är alltså inte alls givet att vi kan höja den. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga Kjell-Olof Feldt om miljöpolitiken över huvud taget är ett mål i skattepolitiken för socialdemokraterna eller om skattepolitiken enbart är ett verktyg för att finansiera den offentliga sektorn. Är den enbart en teknikalitet?

Herr talman! Jag skall klarlägga en del saker när det gäller dryckesvanor. Till att börja med vill jag säga att jag inte har några intressen i branschen. Däremot antydde jag försiktigtvis att staten och Kjell-Olof Feldt har det hos Pripps, jag gick inte längre än så i styrka. Feldt gjorde däremot en utvikning som ingen observerade här. Han talar nämligen inte om vanligt vatten, han talar om bräckt Östersjövatten. Det önskar jag inte ens finansministern att han skall ge sig på, även om han inte tänker momsbelägga det. Det här är dock en viktig fråga, som har mycket seriösa undertoner. Jag tror att det är farligt om de som inte är näringsexperter lägger sig i den sortens diskussion, som Kjell-Olof Feldt nu har gjort. Det var det jag ville framhålla. När det gäller 6 miljarder på energi, skillnaden mellan oss är att ni ogillar vår form av finansiering. Vi har dock en finansiering lika väl som ni. I förhållande till moms på energi, så minskar den belastningen på hushållen med mellan 5 och 6 miljarder kronor. Den del som vi i stället lägger på företagen innebär antingen övervältring på hushållen eller mindre vinster, beroende på deras konkurrenssituation och deras sammansättning och användning av energiråvaror. Vi vill nämligen ha en differentierad mervärdeskatt beroende på om det är kärnkrafts-el, vattenkraft, olja, kol eller vad det nu är fråga om. Vi lägger det därför i producentledet, i det första ledet, där man kan differentiera även mellan kilowattimmarna. Det kan inte vara så svårt att förstå det här. När det gäller de 3 miljarder kronorna har finansministern fel. Det är bara att läsa i riksdagens beslut att det handlade om en finansiering som var ett led i den för 1990 planerade skattesänkningen på arbetsinkomster, genom t.ex. sänkta skatter och/eller skattereduktion. Det var användningsområdet för dessa 3 miljarder. Det har riksdagen beslutat om. Det finns ytterligare en fråga som ligger mellan stolarna här. Jag tycker att finansministern någon enstaka gång skall ta chansen att undervisa Bengt Westerberg om obligatoriskt sparande och dess åtstramningseffekt. Det handlar om 10 miljarder kronor. Jag tycker att det finns anledning för finansministern att också nämna den saken någon gång. I Finland planerar nu den socialdemokratiske finansministern Liikanen att gå ut med det receptet. Han samarbetar för övrigt med motsvarigheten till Carl Bildts parti och svenska folkpartiet i regeringen. Låt mig till sist bara konstatera att det är klart att vi kan ha olika uppfattningar om en del av de frågor som vi diskuterar i dag. Det är viktigt att vi får en skattereform, och vi kommer naturligtvis att försöka bidra konstruktivt även till nästa steg. Vi håller dock fast vid våra grundläggande värderingar, oavsett vad finansministern säger i det fallet. Det gäller absolut för fördelningspolitiken.

Herr talman! Jag ser fram emot lektionen om tvångssparandets åtstramande effekter. Vi kanske kan ta den över ett glas öl under julhelgen. Om vi på sikt skall kunna upprätthålla människors stöd för en solidarisk välfärdsstat, krävs det att vi har ett fungerande och rättvist skattesystem. Det är vi på väg att få — ett skattesystem för 1990-talet. Det är också otroligt viktigt att de människor som kommer i kontakt med den skattefinansierade sektorn — varav huvuddelen i offentlig regi — känner att de får den service, det bemötande och den hjälp de behöver när de kommer dit. Jag är mycket rädd för att vi just nu håller på att rasera förtroendet för den skattefinansierade sektorn, genom de mycket stora problem som människorna möter. Det är litet beklämmande att regeringen inte har lyckats åstadkomma mer i denna förnyelse i den skattefinansierade sektorn. Jag tycker inte att de exempel som Kjell-Olof Feldt gav när det gäller förnyelse av åtgärder verkar särskilt kraftfulla. På den punkten krävs det en radikal omläggning av politiken. Herr talman! När vi inledde denna debattrunda uttryckte Carl Bildt sorg över Andrej Sakharovs död. Jag vill gärna instämma i det uttalandet. Låt mig avslutningsvis även få ta upp en annan fråga, som ligger litet vid sidan om skattepolitiken. I dag har vi diskuterat hur hundralappar och en och annan tusenlapp fördelar sig mellan människor i Sverige. Rättvisa, rättfärdighet och fördelning har varit återkommande honnörsord, och de fyller självfallet sin funktion i en skattedebatt. Låt oss dock komma ihåg att dessa ord även har en annan och vidare dimension. Beslutet att drastiskt skärpa den svenska flyktingpolitiken — som jag utgår ifrån att Kjell-Olof Feldt har deltagit i — har långt större betydelse för rättfärdighet och fördelning än någon skattereform i världen. Det parti som värnar om rättfärdighet borde inte avvisa människor på flykt som söker en fristad. De partier som verkligen vill ha fördelningspolitisk rättvisa borde inte applådera sådana beslut. Kära kammarkolleger! Fred på jorden, till människor en god vilja. Så lyder den urgamla julhälsningen. Låt oss under vår ledighet begrunda den. Låt oss återsamlas här på det nya året, det nya decenniet och försöka hjälpa regeringen att i andra former än de orättfärdiga lösa de praktiska och byråkratiska problemen i svenskt flyktingmottagande. I förhoppning om att så skall ske ber jag å min riksdagsgrupps vägnar att få önska alla en god helg.

Herr talman! Det har varit en lång debatt. Den är ännu inte slut, och flera talare finns kvar på talarlistan. Detta är också min sista replik, och mina meddebattörer har ingen chans att svara på det jag säger. Jag skall därför avstå från alla polemiska utfall. Jag vill inte att de skall bli det bestående intrycket inför den julefrid som förhoppningsvis skall utbrya om en vecka. Jag skall nöja mig med att svara på några frågor. Avsikten med den utredning om kommunalskatterna som vi avser att tillsätta är att uppnå en jämnare fördelning när det gäller kommunalskatterna i landet. Men om vi kan utforma direktiven till utredningen så att den kan lägga fram förslag i form av system som utgör en broms på kommunalskattehöjningar i framtiden, skall jag gärna försöka efterkomma den anmaningen. Olof Johansson bad mig att försöka förklara tvångssparandet för Bengt Westerberg. Jag måste säga att jag har nog med att förklara det obligatoriska sparandet för svenska folket, så jag nöjer mig med den uppgiften. Till Claes Roxbergh skulle jag vilja säga några ord om detta med marginalskatter. Det verkar som om Roxbergh — och han är inte ensam om det —- tror att höga marginalskatter är någonting eftersträvansvärt, att det är ett mål vi har satt upp, att folk skall få väldigt litet över när deras löner höjs, när de jobbar över, när de får en extrainkomst. Så är det inte. Höga marginalskatter är ingenting som är bra i sig. Men det är en ofrånkomlig konsekvens av ett progressivt skattesystem. Vi har nu ett skattesystem med höga marginalskatter men dålig progressivitet. Det är det som är problemet. Nästan alla har marginalskatter på 50 90 och däröver. Men progressiviteten, dvs. den utjämnande effekten av systemet, har blivit allt sämre med åren. Kan vi nu komma fram till ett skattesystem med låga marginalskatter men god progressivitet, skall vi försöka eftersträva det. Det är ett mycket bättre skattesystem än ett system med höga marginalskatter och hög progressivitet. Kan vi förena låga marginalskatter med en god progressivitet, dvs. en god utjämnande effekt, är det det bästa skattesystemet. Jag hoppas att vi kan bli överens på den punkten. Höga marginalskatter är inte någonting som denna riksdag skall eftersträva. Herr talman! Jag har under denna debatt upprepade gånger kallats för socialist. Med tanke på den debatt som har pågått kring min person och min politiska övertygelse, hoppas jag att denna benämning av mig skall tas som en hedersbetygelse och att en del av mina kritiker inom rörelsen lyssnade noga till uttalandena från borgerliga och andra partiledare. Om det skulle betyda att detta är en socialistisk skattereform är jag glad över det. Jag hoppas bara att Bengt Westerberg kan smälta en sådan etikett på vårt gemensamma arbete.

Herr talman! Vad som i den braskande förhandsreklamen kallades århundradets skattereform blev inte precis någon succé vid introduktionen på marknaden. När innehållet i uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet presenterades, steg räntan kraftigt. Aktiekurserna sjönk, och kronan föll i värde. Valutaflödet vände utåt, och ekonomerna började tala om devalvering. Naturligtvis berodde inte denna sura reaktion på att marginalskatterna skall sänkas. Som vi moderater länge har framhållit, kommer denna förändring i sig att stimulera arbetsutbudet. Det var roligt att höra Kjell-Olof Feldt återge gammal moderat argumentation för sänkta marginalskatter — att man tar ut ersättning för övertid i pengar i stället för i kompledighet, att deltidsarbetande tar heltidsarbete osv. Problemet med denna omläggning är att finansieringen praktiskt taget helt skall ordnas genom höjningar av andra skatter. Då uppkommer inte de dynamiska effekter som en sänkning av skattetrycket skulle ge. En del av dessa skattehöjningar kommer att träffa de enskilda i deras dagliga konsumtion. Boende, resor, arbetsluncher — ja, det mesta som hör vardagen till blir dyrare. Andra skatteförändringar försvårar för företagsamheten, särskilt nyföretagandet. Får jag fråga den av högskattepartiernas företrädare som kommer härnäst: Tycker Anne Wibble att det här är bra? Kanske mest allvarligt är dock att det tvärtemot vad som påståtts inte blir någon stimulans till det rekordusla hushållssparandet. Av konjunkturinstitutets decemberrapport, som kom i går, framgår att sparkvoten är ännu sämre än vad vi tidigare har vetat — mer än 5 90 förra året och mer än 3 Jo i år. Någon bättring kan det inte gärna bli, trots förhandspropagandan, när skatterna på kapital skall höjas med bortåt 30 miljarder, som finansministern skröt med alldeles nyss här i kammaren. Det drabbar mest sparande i egen bostad, för en trygg ålderdom och i aktier som ger näringslivet välbehövligt riskkapital. Tycker verkligen Anne Wibble att det är bra? Denna straffbeskattning av sparande är så mycket mer anmärkningsvärd som utvecklingen mot fria kapitalrörelser över gränserna nu går mycket snabbt. Redan tidigare fanns det ett skäl för att kapital kunde sägas bli lindrigare beskattat än arbete: arbetskraft är inte lika lättrörlig från land till land. När valutaregleringen nu avskaffats, ser vi en stark tendens till svenska köp utomlands av företag, fastigheter, aktier och även nöjesresor. Egentligen borde detta inte vara något bekymmer — det är bra med ökat utbyte över gränserna. Alla tjänar på en sådan verksamhet enligt frihandelns princip. Problemet är bara att utlänningar inte tillnärmelsevis visar samma intresse för att investera i Sverige. Och utländska turister lär bli sällsynta, när nu deras levnadskostnader i Sverige drivs ytterligare i höjden. Återigen: Tycker Anne Wibble att det är bra? Genom att skatten inte sänks utan endast omfördelas kommer livet i Sverige att förändras. Det kommer att löna sig bättre att arbeta. Men det gäller att undvika utgifter genom att bo i en liten lägenhet och cykla till jobbet med ett smörgåspaket i fickan. Sedan får man utnyttja långa ledigheter till att vistas på varmare breddgrader, då man också köper kläder och kapitalvaror samt gör de finansiella placeringar som ett framväxande Europasamarbete lär hindra finansministern från att förbehålla svensk valutabank. Herr talman! De marginalskattelättnader för 1990, i för heltidsarbetande vanliga inkomstlägen, som riksdagen i dag skall fatta beslut om föreslog vi moderater redan i januari. Med ett beslut på våren hade det blivit betydligt enklare att ordna finansieringen genom besparingar på budgetens utgiftssida och därmed också vinna syftet att minska Sveriges rekordhårda skattetryck. Nu dröjde propositionen ända till mitten av november. I finansutskottet hade vi, vilket skildras i ett särskilt yttrande från de moderata ledamöterna, utomordentligt kort tid på oss att utvärdera effekterna för statsfinanser och samhällsekonomi. Än värre än de problem som vi hade är dock den osäkerhet som medborgarna tvingas leva i nästan ända fram till det berörda inkomstårets start. Sättet att improvisera och på näst intill nolltid driva igenom stora förändringar i skattelagstiftningen befrämjar inte den respekt för spelreglerna som är kännetecknande för ett rättssamhälle. Samtidigt med skattepropositionen redovisade regeringen i en skrivelse till riksdagen också sin bedömning av den ekonomiska utvecklingen under kommande år. Även i detta avseende kan man ifrågasätta placeringen i tiden. Här står vi nu på höstsessionens sista dag och diskuterar de ekonomiska utsikterna, när regeringen enligt grundlagen skall komma med en ny prognos det första den gör vid riksdagens återsamling den 10 januari. Regeringsskrivelsen om ekonomin är i alla fall inte utan intresse. Om skatteomläggningen var den bakomliggande orsaken till det kraftiga stämningsomslaget i oktober, blev regeringens lägesbeskrivning den utlösande faktorn. Detta berodde främst på tre förhållanden, där tidigare skryt om den lyckosamma tredje vägen inte gick att upprätthålla utan där den mångåriga moderata kritiken visade sig riktig. Enligt finansplanen i början av året skulle prisstegringen 1989 stanna vid 5,5 26. Regeringen medger nu att den blir uppemot 7 20. Men det är inte det värsta. Inte minst på grund av skatteomläggningens prisdrivande effekter hamnar inflationstakten 1990 och 1991 på ännu högre tal. Vi befäster därmed en situation, som vi har haft en tid, där prisstegringen i Sverige är minst dubbelt så snabb som i viktiga konkurrentländer. Försöket till bortförklaring, nämligen att höjningar av indirekta skatter inte skall räknas som ”verkliga” prisökningar, duger inte — dessa kostnadshöjningar drabbar ju människor, och dessa människor märker dem verkligen. Detta får naturligtvis konsekvenser för löneutvecklingen. Årets utfall kan bara betecknas på ett sätt, nämligen som en katastrof, när man ser det från samhällsekonomisk synpunkt. Det gäller inte minst inom den statliga sektorn. Jag undrar om finansministern, som nu har avlägsnat sig från kammaren, eller för den delen finansutskottets ordförande, Anna-Greta Leijon, minns den tilltänkta utgiftsramen på 5 26 — nu stiger lönerna med åtskilligt mer än det dubbla. Så var det med den föresatsen. Men återigenom är det kanske den väntade utvecklingen under kommande år som skrämmer mest. Lönekostnadshöjningar med dubbelsiffriga tal ter sig sannolika. Vågar man ens påminna om att 1987 års långtidsutredning angav 3 70 årlig löneökning under perioden 1988-1990 som ett maximum, om Sveriges ekonomi skulle komma på rätt kurs igen? Den snabba kostnadsstegringen i Sverige leder ofrånkomligen till att vårt näringsliv förlorar marknadsandelar både på exportmarknaderna och här hemma. Bytesbalansen bär syn för sägen. Från ett underskott i år på 25 miljarder kronor räknar regeringen med en försämring till 43 miljarder 1991. Andra bedömare kommer ännu något högre. Även här kommer socialdemokraterna, i stället för att diskutera vilka åtgärder som skall vidtas för att lösa problemet, med en bortförklaring: den växande bristen skulle bero på ränteutbetalningar i samband med investeringar utomlands, medan kommande avkastning inte beaktas. Men tänk om det aldrig har varit meningen att avkastningen skall återföras till Sverige? Tänk om vinsterna återinvesteras och kanske hela verksamheten dessutom flyttas till annat land, enligt de tendenser som jag tidigare skildrade, en direkt konsekvens av att Sverige håller sig med ett avsevärt högre skattetryck än omvärlden. När regeringens dystra förutsägelser inte åtföljdes av några förslag till korrigerande åtgärder, är det inte underligt att räntan steg med 2 procentenheter på bara några veckor. Nu talas det från finansdepartementet om att nästa års budgetförslag skall kännetecknas av en stram finanspolitik. Erfarenheten har lärt mig att när man hör det uttrycket, skall man osäkra revolvern. Stram finanspolitik betyder för vår socialdemokratiska regering skattehöjningar och inget annat. Mot den bakgrunden framstår Kjell-Olof Feldts insändare i Economist häromveckan, där han hoppades på någon sänkning av skattetrycket till 1991, som smått patetisk. Jag undrar om finansministern verkligen kan lova att det inte blir några ytterligare höjningar av t.ex. skatterna på sprit och tobak, när nu de väntade prisökningarna i övrigt ligger uppemot 10 26 om året. Här har det verkligen visat sig genom åren att skattehöjningar som driver upp priserna i sin tur alstrar nya skattehöjningar. Överskottet är redan stort i statsbudgeten, för att inte tala om hela den offentliga sektorn, och det kastar verkligen ett ljus över talet om stram budgetpolitik. Åtgärder för att överskottet skall växa ytterligare innebär att socialiseringen drivs i en än snabbare takt. Det är därför det är så angeläget att fortsatta sänkningar av marginalskatterna åtföljs av besparingar på statens utgiftssida. För att återställa balansen och på nytt få i gång tillväxten av Sveriges ekonomi krävs det en utveckling mot moderata skatter. Till sist måste jag inför skatteomläggningens nästa steg få ställa en fråga till mina meddebattörer från högskattepartierna. Utredningens förslag till kapitalbeskattning bygger på förutsättningen att inflationen är 4 96 och räntan 7 70. Nu förutses siffror på den dubbla nivån i båda dessa avseenden. Det har också räknats ut att det blir en negativ avkastning om man går över de nivåer som har förutsatts i skattebetänkandet. Är ni inte oroliga för vilka följder en kraftigt negativ real kapitalavkastning efter skatt kan få för svenskt välstånd, för beredskapen att satsa här hemma i Sverige i stället för utomlands? Och blir ni inte oroliga, när ni ser och hör hur kommuner och landsting runt om i landet passar på att höja sina utdebiteringar, så att talet om 30 0 inkomstskatt för det stora flertalet redan framstår som föråldrat? Carl Bildt ställde denna fråga till finansministern upprepade gånger. Finansministern sade i sitt sista inlägg, att eftersom det inte finns några möjligheter för meddebattörerna att svara, skulle han undvika polemik. Han kunde ha utnyttjat tiden till att åtminstone svara på den här frågan. Men nu ställer jag den till Anna-Greta Leijon och Anne Wibble. Blir ni inte oroliga för vad som skall hända när man ute i kommuner och landsting sätter i gång att driva upp den kommunala utdebiteringen och fyller ut det utrymme som skapas genom en sänkning av den statliga inkomstskatten? Håller ni inte med om -— jag tyckte att jag såg att Anne Wibble gjorde det i en tidningsartikel nyligen — att det moderata förslaget om kommunalt skattestopp, som vi moderater har drivit i många år, verkligen har något som talar för sig? Den kanske viktigaste frågan av alla är: När skall ni erkänna att Sverige inte kan segla i egen sjö utan måste harmonisera inte bara sina marginalskatter utan skatteuttaget i stort med omvärlden? Vågar man hoppas på att under det kommande decenniet, det sista på 1900-talet, få uppleva vad som skulle förtjäna beteckningen årtusendets skattereform, en reform i verklig mening, där man inte bara omfördelar utan för första gången sänker skatten? Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservation som är fogad till finansutskottets betänkande 10.

Herr talman! Av naturliga skäl handlar dagens debatt mest om skattereformen. Det är förmodligen det mest betydelsefulla beslut som fattas i Sveriges riksdag under en mycket lång tid. Jag skall genast svara på Lars Tobissons fråga: Ja, Lars Tobisson, som framgått tidigare tycker vi i folkpartiet att skattereformen är bra. Summan av alla de skatteförändringar som ingår i denna reform är mycket bra och kommer att medföra mycket positivt för Sverige. Det hade varit ännu bättre om reformen genomförts för några år sedan, för då hade en del av dagens problem aldrig uppstått. I ett annat betänkande som också debatteras i dag, nämligen FiU10, skrivs om betydande problem i den svenska ekonomin. Skattereformen kan göra mycket, men den kan inte ensam lösa alla problem. Lars Tobisson har utgjutit sig över mycket elände som enligt honom skall följa i skattereformens spår. Jag kan bara konstatera att moderaterna är sällsynt ensamma om den tolkningen — den omfattas faktiskt inte ens av alla i Lars Tobissons parti. Sanningen är ju den att hade höstens partiöverläggningar slutat utan att en skatteöverenskommelse hade kunnat nås, då hade det varit verkligt illa ställt både med svensk ekonomi och med det politiska systemet i Sverige. Inom parentens sagt, Lars Tobisson, hade räntan stigit ännu bra mycket mer under sådana omständigheter. Till fromma för det fåtal som ännu tvivlar på skattereformens fördelar skall jag läsa upp några uttalanden. ”Skattereformen får stor positiv inverkan på den svenska ekonomins funktionssätt. Arbete och tillväxt främjas genom att konsumtion beskattas hårdare.” Detta kommer från S-E-Bankens ekonomiska sekretariat. ”Den stora skattereformen är en av de mest positiva åtgärderna i den svenska ekonomiska politiken under det senaste decenniet. Det är bara att beklaga att den inte har kommit tidigare. — — — En av de positiva långsiktiga effekterna när reformen genomförts är att löneförhandlingarna kan underlättas genom att det blir mera över åt löntagaren av en given kostnadsökning.” Detta skrivs av Svenska Handelsbanken. Jag skall läsa upp ytterligare ett uttalande i Skattebetalarnas förenings tidskrift Sunt Förnuft: ”Uppgörelsen mellan regeringen och folkpartiet är en framgång för Skattebetalarnas förening. — — —- Utan Bengt Westerbergs försorg hade skatteomläggningen blivit ett misslyckande.” Jag vill sluta med att citera förre moderatledaren Ulf Adelsohn: ”Folkpartiet har sett till att vi fått ett bättre skattesystem än dagens och vridit hela uppgörelsen i saklig riktning. Nu är det tid att sluta angripa varandra och i stället se framåt.” Herr talman! När regeringen ser framåt ser den stora problem. Dessa har funnits länge, men de har hjälpligt dolts av goda internationella konjunkturer och möjligheter att ta ut höga priser på våra exportvaror. Regeringen har valt att blunda för att detta är tillfälligheter som inte hjälper i längden. Nu har man lyft på locket i den skrivelse som nu behandlas, och den soppa som då visar sig är inte särskilt väldoftande. Utan skattereformen skulle den ha varit direkt illaluktande. Sanningen är att vi närmar oss en ny kostnadskris. Vi har ingen möjlighet att devalvera oss ur en sådan. Folkpartiet har i flera år beskrivit vad som krävs för att lösa problemen: förutom en skattereform ytterligare avregleringar och utbudsstimulanser, begränsningar i de offentliga utgifterna, framför allt transfereringarna, stimulans av det privata sparandet. Det hela bör understödjas genom en anknytning av kronan till det europeiska monetära samarbetet EMS. Vi skall diskutera den ekonomiska politiken närmare om litet mer än en månad, och jag skall därför i dag begränsa mig till att tala om de två största hoten mot de positiva effekter av skattereformen som vi väntar, de två hot som jag bedömer som allvarligast, nämligen löneutvecklingen och kommunalskatten. Den avtalsrörelse som nu pågår har regeringen aktivt misskött. Man bäddade för en konflikt genom att blanda in politiska beslut, och man gav stora löneökningar för vissa grupper. Även om lärarstrejken nu är slut kommer effekterna att leva kvar länge, både i skolan och i kompensationskrav från andra grupper. Det blir ett dyrt avtal, och det finns en betydande risk att kommande avtal eldar på inflationsbrasan. Jag vill understryka att den engångshöjning av prisnivån som skattereformens finansiering leder till inte får leda till kompensationskrav. Löntagarna har redan fått kompensation genom de sänkta skatterna. Jag tycker att det är märkligt att det skall vara så omöjligt för regeringen att formulera så entydiga direktiv till arbetsgivarverket att man, när förhandlingarna kommit i gång, kan hålla fingrarna borta. Kommande avtalsrörelser kommer att underlättas av skattereformen, men det krävs faktiskt också en bättre balans på arbetsmarknaden — i korthet större utbud och mindre efterfrågan. Att i det läget lova längre semester och utbyggd ledighet inom föräldraförsäkringen är faktiskt direkt dumt. Den mindre efterfrågan på arbetskraft kommer delvis alldeles av sig själv. Signalerna om en dämpning av konjunkturen i Sverige är nu ganska tydliga. Därutöver krävs besparingar i de offentliga utgifterna. De besparingarna bör främst riktas in på att öka utbudet av arbetskraft. Det kan synas något paradoxalt att besparingar kan ha denna effekt. Vad det gäller är att få stopp på den galopperande utgiftsökningen inom sjukoch arbetsskadeförsäkringen och inom förtidspensioneringen. Detta skulle både dämpa utgifterna för försäkringarna och medföra att fler människor kan delta i förvärvsarbetet. Det är faktiskt ett katastrofalt misslyckande för den socialdemokratiska politiken att vi svenskar enligt statistiken är sjukligast i världen. På vissa arbetsplatser är upp till var tredje anställd borta från jobbet varje dag! Varje sjukdag kostar nästan 1,4 miljarder kronor i utgifter och motsvarar 19 000 förvärvsarbetande personer. Om vi kunde komma tillbaka till 1983 års sjuktal — 19 sjukdagar i stället för 26 — skulle det ge ett tillskott på arbetsmarknaden på mer än 130000 personer. Dessutom skulle utgifterna inom sjukförsäkringen minska med 9 å 10 miljarder kronor. Den gamla hederliga arbetslinjen som gäller inom arbetsmarknadspolitiken måste införas även inom socialförsäkringen. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon om inte hon kan instämma i bedömningen att någonting måste göras åt denna exploderande och faktiskt omänskliga utveckling som nu pågår i fråga om sjukoch arbetsskadeförsäkringen. Här behövs krafttag som rör vid en av socialdemokratins heliga kor. Hittills har regeringen genom i första hand sitt eget språkbruk satt krokben för sig själv. Alla inser vad som behöver göras, men regeringen orkar inte göra det. Det andra stora hotet, herr talman, mot de positiva effekterna av skattereformen ligger i fortsatta kommunala skattehöjningar. Lars Tobisson nämnde också detta problem. Jag skall gärna instämma i vad Lars Tobisson sade. Jag är mycket orolig för fortsatta höjningar av kommunalskatten. Höjda kommunalskatter leder för det första till fortsatt höjt totalt skattetryck, vilket jag bedömer som utomordentligt skadligt för landet. Skattereformen i sig leder jutill något sänkta skatter — ungefär 6 miljarder kronor lägre. Vi i folkpartiet vill sedan gå vidare med ytterligare sänkningar — till ungefär hälften av BNP. För det andra skulle höjda kommunalskatter få ytterligare en skadlig effekt. Marginalskatten skulle nämligen stiga igen. Marginalskatten skulle inte bli ungefär 30 90 för nästan alla och som högst vara ungefär 50 96, utan den skulle bli högre. Redan i dag finns det en väsentlig spridning i fråga om kommunalskatterna runt ett genomsnitt som nästa år inte är 30 kr. utan faktiskt 31 kr. En fortsättning på denna väg skulle enligt min mening vara mycket negativ. Jag anser därför att det krävs motåtgärder av något slag. Sammantaget skulle högre kommunalskatter — dvs. ett höjt skattetryck och höjda marginalskatter — omintetgöra de positiva dynamiska effekterna av skattereformen. Det tycker jag vore oacceptabelt. Skattereformen, herr talman, har beskrivits som en stor framgång för folkpartiet. Det är i och för sig sant. Men den största framgången kommer faktiskt att gälla medborgarna i Sverige — framför allt den vanliga människan, ”Svensson”, som vi brukar säga. Det är nämligen den som jobbar och gör rätt för sig som blir den stora vinnaren. Vi får själva bestämma över en större del av vår inkomst. Vi får mera kvar efter skatt. Valfriheten ökar. Vi får själva bestämma över vår ekonomiska standard. Det lönar sig att arbeta och spara. Vi slipper fastna i fattigdomsfällan, och vi får själva bestämma vilka varor och tjänster som vi vill spendera våra surt förvärvade slantar på. Det blir ett friare konsumtionsval, utan statliga pekpinnar, med lika moms på allting. En eller annan förlorare finns det naturligtvis. Framför allt gäller det dem som genom att skyffla pengar mellan olika konton och som genom olika lånebaserade transaktioner har kunnat minska sin skatt. De kommer att bli förlorarna. Att fiffla med skatten är nämligen någonting som inte kommer att löna sig i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i finansutskottets betänkande 10.

Herr talman! Det är inte ofta som jag har känt ett behov av att begära replik på Anne Wibble. Men när vi nu lämnar den allmänna ekonomiska politiken och går över till skatterna blir det nödvändigt. Anne Wibble citerade med vällust vittnesbörd om skatteomläggningens förtjänster. Även jag tycker att det är bra, som framgick av mitt huvudanförande, att marginalskatterna sänks i enlighet med vårt förslag. Men det är inte det som jag har frågat om, utan jag undrar vad Anne Wibble tycker om höjda skatter på boende, pensionssparande osv. Är det bra? Jag har också frågat hur det skall bli när det gäller de höjningar av kommunalskatten som kommer. Anne Wibble erkänner att det inte är bra att så sker. Men varför har ni folkpartister alltid motsatt er våra krav på ett kommunalt skattestopp? Varför säger ni inte något nu när finansministern av allt att döma har tagit bort t.o.m. den broms utredningen tänkt sig att ta till? Ser inte Anne Wibble det samband som finns i det avseendet? Det finns ju åtminstone ett tidsmässigt samband — det kan väl ändå erkännas — mellan skatteuppgörelsen och de reaktioner som har kunnat konstateras på marknaden. Jag tänker då på höjda räntor, sänkt kronkurs osv. Nu säger Anne Wibble: Om vi inte hade träffat den här skatteuppgörelsen, skulle räntorna ha stigit ännu mera. Men det tycker jag är ett djärvt antagande. En höjning med så mycket som 2 96 på ett par veckor har vi inte tidigare upplevt. Nu skall vi kanske inte jämföra med en situation där det inte hade blivit någon förändring alls utan med det förhållande som jag talar för, nämligen att marginalskatterna skulle sänkas men utan att man på det här viset höjer andra skatter. Det är ju där som det finns ett samband. Indirekta skattehöjningar driver upp priserna. En hög inflationstakt driver på lönehöjningarna såsom man nu förutser för nästa år och för 1991. De här höjda kostnaderna gör att vi förlorar marknadsandelar. Vi får växande underskott i bytesbalansen. Med ett minskat skattetryck kan vi komma undan det här. Men nu säger Anne Wibble: Vi kan konstatera en liten minskning av skattetrycket. Nej, så är det inte. Det har man räknat fram, därför att man bortser från den avskattning som skall ske av reserver i företagen. I själva verket ligger även i skatteomläggningen en höjning av skattetrycket. Så blir det när man ger sig in på skatteomläggningar med socialdemokraterna! Kommer Anne Wibble ihåg Hagauppgörelserna? Då var folkpartiet med. Kommer Anne Wibble ihåg uppgörelsen den underbara natten? Då var folkpartiet med. Vad som skedde har prisats här i dag. Bengt Westerberg sade att mittenregeringen 1982 initierade den senaste skattereformen. Det har lett fram till en situation där 56 96 av bruttonationalprodukten motsvaras av skattetrycket. Med en breddning av olika baser får socialdemokraterna chansen att ytterligare öka skatteuttaget. Är Anne Wibble inte rädd för att det blir så den här gången också?

Herr talman! Lars Tobisson behöver inte bli så upprörd bara för att han är ovan att replikera på mig. Jag skall gärna svara på ställda frågor. Frågan om kommunalskatterna har jag redan berört. Jag anser att det är mycket angeläget att någonting görs åt den hotande ökningen av de kommunala skattenivåerna. Sedan frågade Lars Tobisson om sparandet och boendet. Sparandet kommer enligt alla bedömningar, även enligt mina och sannolikt också enligt Lars Tobissons bedömningar, att öka framöver. Till en del har den utvecklingen redan börjat synas — framför allt därför att det har blivit dyrare att låna. Lars Tobisson frågade också om jag tyckte att vissa saker var speciellt bra beträffande t.ex. boendet. Jag tycker att det är bra att människor får mera kvar i plånboken och att människor själva kan bestämma hur de skall använda sina pengar. Jag menar att det är en ökad valfrihet, och jag trodde att Lars Tobisson också gillade detta. En slutsats som jag kan dra i fråga om vad jag tycker på de olika punkterna är faktiskt att jag är mycket allvarlig när jag säger att skattereformen i sin helhet kommer att vara utomordentligt positiv för de svenska hushållen, för den svenska ekonomin och framför allt kanske för — som jag sade i slutet av mitt inledningsanförande — vanliga människor som sliter och gör rätt för sig. Så några kommentarer om skattetrycket. Vi har litet olika åsikter om hur man bör gå till väga för att uppnå en angelägen sänkning av skattetrycket. Vi i folkpartiet ser det hela så att vi först måste genomföra en skattereform. Det blir då så oändligt mycket lättare att följa upp denna med fortsatta sänkningar av skattetrycket, inte minst därför att den ekonomiska utvecklingen då blir så mycket bättre. Sedan är det naturligt för oss att fortsätta med steg nr 2 och att gå vidare med de sänkningar som vi bedömer vara angelägna — detta har vi beskrivit i våra motioner. Jag är alldeles övertygad om att sänkningarna dock är något mindre än vad Lars Tobisson skulle önska. Icke desto mindre kommer det faktiskt, vilket Lars Tobisson inte låtsades om, att redan 1991 bli en sänkning av det totala skattetrycket med ungefär 6 miljarder kronor. Det är en ganska stor förändring i jämförelse med den tidigare utvecklingen. När det gäller min framtidsvision utgår jag inte från att det är socialdemokraterna som framöver alltid skall regera i Sverige. Jag utgår i stället från att det kan bli en annan majoritet i denna kammare. Allt detta, tillsammans med en skattereform nu, tror jag skapar de allra bästa förutsättningarna för att vi skall kunna gå vidare i arbetet med angelägna sänkningar av skattetrycket.

Herr talman! Sparandet kommer att öka, säger Anne Wibble. Ja, det är en blygsam ambition, med hänsyn till att hushållssparandet ligger på minus. Och jag har ännu inte sett någon kalkyl som visar när det kommer på plus. Det som man möjligen kan hävda gynnas, till viss del, är banksparandet, men det missgynnas naturligtvis om det är i liten form, eftersom sparavdraget tas bort. Andra sparformer, kanske ofta sådana som kan sägas vara mer intressanta från folkhushållets synpunkt, som sparandet till egen bostad, till trygghet på ålderdomen eller i riskvilligt kapital, kommer däremot att bli avsevärt mycket dyrare och svårare att få i gång. På annat sätt kan det inte gärna bli, om man, som finansministern gjorde här, skryter med att man höjer skatterna på kapital i den här meningen med 28 miljarder. Är inte Anne Wibble ett dugg bekymrad över 90-talsprogrammet, som är utfärdat av paktbrodern i skatteomläggningen? Där säger man: Ja, visst skall vi försöka förbättra sparandet, men enskilt sparande är otäckt — det leder bara till förmögenhetsskillnader mellan människor — och därför skall vi lägga sparandet i den offentliga sektorn, därför skall vi ha ett kollektivt sparande. Och hur uppnår man det? Jo, genom höjningar av skatterna, genom att höja skattetrycket. Jag tycker också att det är bra om människor får bestämma mer själva. Till någon del får de naturligtvis det, om man sänker inkomstskatterna och höjer skatterna på olika varor och tjänster, men de där höjningarna och indirekta skatterna begränsar trots allt valfriheten. Därför är det så mycket bättre att finansiera marginalskattelättnader genom att sänka statens utgifter, att göra besparingar på utgiftssidan. Då skapar man verkligen en situation där människor får behålla mer av sin arbetsersättning och också kan bestämma på vilka olika förnödenheter de vill lägga detta. Anne Wibble utvecklade en teori, som onekligen skiljer oss. Hon säger att det är bättre att gå fram i två steg, dvs. att först göra en skatteomfördelning, genom att höja vissa skatter lika mycket som andra sänks, och sedan ta itu med det som Lars Tobisson tycker är bekymmersamt — och som Anne Wibble tydligen också kan se som ett problem — nämligen de kraftigt höjda kapitalskatterna. Men tror verkligen Anne Wibble att det är så alldeles lätt att i denna senare omgång gå ut och säga att vi nu, isolerat från andra åtgärder, skall återta just de höjningar som socialdemokraterna var så noga med att driva igenom, som t.ex. skulle träffa sparandet? Den taktiken tror jag inte alls på.

Herr talman! Vi har i våra motioner under detta år beskrivit vilka skattesänkningar som vi anser är angelägnast att genomföra efter en skattereform. Det är framför allt en sänkning av mervärdeskatten. Jag har svårt att se att någon från någon utgångspunkt kan se det som olämpligt. Den har i princip nästan neutrala fördelningseffekter. Jag tycker fortfarande att Lars Tobisson är litet defensiv, när han utgår från att socialdemokraterna kommer att bestämma över sparandets fördelning här i landet under resten av 90-talet. För mig är det en viktig ambition att se till att andra än socialdemokrater kan få bestämmanderätt över de sakerna. Jag tycker, precis som Lars Tobisson, att det privata sparandet, hushållens eget sparande, är oerhört angeläget och behöver stimuleras på olika sätt. Man kan konstatera att det finansiella sparandet, dvs. sparande i kapital och aktier m.m., kommer att stimuleras av de förändringar som föreslås och skall beslutas, hoppas jag, inom ramen för skattereformen. Det finns ganska många beskrivningar av de effekter som detta kommer att få. Jag skall läsa upp en mening, som jag är övertygad om att Lars Tobisson har läst, från tidningen Affärsvärlden för några veckor sedan. Man skriver så här angående sparandet: Det är första gången på decennier som privatpersoner kan få positiv real ränta efter skatt på placeringar som inte är statligt subventionerade. Tidningen har ganska ingående räkneexempel som visar hur aktiesparare kommer att få väsentligt större utbyte av den aktieutdelning som ibland tillkommer dem. I dag går, som alla vet, praktiskt taget allt av en utdelad aktiekrona bort i skatt. Totalt sett kommer vi alltså att få en ökning av det finansiella sparandet genom denna reform. Jag anser ändå att detta är för litet, och folkpartiet har i den partimotion som bl.a. ligger till grund för detta betänkande beskrivit ytterligare ett antal förändringar i den ekonomiska politiken som vi anser är angelägna just för att ytterligare stimulera det enskilda sparandet. Där ingår t.ex. vinstandelssystem, avskaffande av löntagarfonderna utförsäljning av statliga företag till allmänheten -— inte till några stora bolag — , utförsäljning av kommunala bostadsföretag och en hel del andra ting. Jag måste säga att det är min alldeles bestämda övertygelse att summan av effekterna av dessa åtgärder är oändligt mycket mer positiv för hushållen och deras sparande än en nu ofinansierad skattesänkning, som enbart ökar inflationen högst avsevärt.

Herr talman! Det ligger mycket i det uttalande som Tobisson gjorde om hanteringen av denna skrivelse. Man kan verkligen ifrågasätta nödvändigheten av att nu ta en debatt, bara några veckor innan vi får budgetpropositionen från regeringen. Men nu har vi den här, och då är det som det är. Herr talman! Det är inte utan att man blir ganska bekymrad när man tar del av vad som under hösten publicerats om den svenska ekonomiska utvecklingen. Utvecklingen av priserna har under en lång tid varit snabbare än i våra konkurrentländer. Även för innevarande år beräknas inflationen bli några procentenheter högre än genomsnittet i OECD. I våras ville regeringen med hjälp av ett åtstramningspaket, som innehöll bl.a. höjd moms, driva upp inflationen kraftigt och samtidigt minska tillväxten. Det stoppades av riksdagen. Vi fick i stället efter riksdagsbehandlingen ett mindre inflationsdrivande förslag, som inte skulle vara en produktionsstörande åtstramning. Men regeringen ger sig inte, eftersom man nu återkommer, med folkpartiets benägna bistånd, med ett förslag som får ungefär samma effekter som de Feldt föreslog i våras. Man räknar nämligen med att inflationen 1990 blir 8 9 20 och tillväxten drygt 1 26. Detta är också ett resultat av det sätt på vilket man har valt att finansiera skattereformens första steg. Detta driver på inflationen extra med nästan 3 90 nästa år. Jag håller med Anne Wibble när hon säger att löneutvecklingen inger oro. De löneavtal som nu sluts på den statliga sidan visar att regeringen inte har förmåga att klara denna del av stabiliseringspolitiken. Många ekonomiska bedömare räknar med att lönekostnadsökningarna för 1990 och 1991 blir 10— 11 70. Det börjar bli en obehaglig repris, att återkommande behöva konstatera att målen för inflationen och lönekostnaderna går förlorade år efter år. Bytesbalansen uppvisar ett stort underskott, och trenden är snabbt vikande. I oktober var underskottet 3,7 miljarder, enligt färsk statistik. På årsbasis skulle detta motsvara ett minus på nära 45 miljarder kronor. Det höga prisoch kostnadsläget i kombination med en god utveckling av världshandeln har de senaste åren hållit tillbaka underskotten. Samtidigt har konkurrensförmågan successivt försvagats. Överskottet i handelsbalansen förmår numera inte hejda bytesbalansens fall. Det som regeringen de senaste åren vanligen anfört som tecken på en sund ekonomi har varit en låg arbetslöshet och överskotten i statens budget. Inte heller detta är dock relevant på samma sätt som tidigare. Det finns också, som vi vet, en del regionala skillnader när det gäller arbetslösheten. En del av de goda siffrorna åstadkoms också genom en mycket stark ökning av förtidspensioneringen och framför allt genom en avflyttning av ungdomar till expansionsregionerna. Bristen på arbetskraft är dock fortfarande stor. Men, framför allt till följd av en svag produktionsutveckling ökar nu också arbetslösheten något. Regeringen väntar sig, enligt skrivelsen, en ”marginell sänkning” av bristtalen. Detta skulle motsvara 5 000 arbetslösa nästa år. Enligt konjunkturinstitutet blir det än fler. Dessutom finns fortfarande, som jag nämnde, mycket stora skillnader i arbetslöshetstalen. De skillnaderna tror jag kan komma att förstärkas om aktiviteten minskar något under 1990-talet. Den fusionering av olika företag som äger rum kan också komma att ge lokala effekter, som vi inte vet något om för dagen. Det gäller både för näringslivet och för den del av näringslivet som utgörs av banker. Den stora devalveringen 1982 har följts av sju år av oavbruten högkonjunktur. Detta har givit näring åt en myt som har odlats från socialdemokratiskt håll. Myten är att en socialdemokratisk regering är bättre på att sköta ekonomin än en icke-socialistisk. Mot bakgrund av det ekonomiska läget börjar det nu gå upp för allt fler att så verkligen inte är fallet. Herr talman! Centerns bedömning i våras var att en ekonomisk åtstramning var nödvändig. Vi lyckades förhindra omfattande och inflationsdrivande skattehöjningar. I stället medverkade vi till en åtstramning, i huvudsak byggd på personligt sparande och tillfälliga likviditetsindragningar. Dessa åtgärder får en gynnsam effekt på ekonomin också under 1990. Den ekonomiska utvecklingen under sommaren och hösten har givit oss rätt i vår konjunkturbedömning. Den internationella konjunkturen är fortfarande stark, även om den gått in i ett något lugnare skede. Den svenska utvecklingen ger inget stöd för de partier som i populistiskt syfte drivit en kampanj för att riva upp delar av åtstramningspaketet. Det är inte värdigt 90-talets arbetsliv att unga människor slås ut från arbetsmarknaden för att de drabbas av t.ex. omfattande belastningsskador. Därför är det bra att regeringen har lagt fram propositionen om en arbetslivsfond. Det är också en del av den uppgörelse som ägde rum i finansutskottet i våras. Det är en humanitär satsning att vi nu ser till att göra någonting för att komma till rätta med de arbetsskador, förtidspensioneringar och långvariga sjukskrivningar som är en besvärande flaskhals i den ekonomiska politiken. Vi har de senaste åren fått en allt bredare enighet i finansutskottet om att god miljö skall vara ett mål för den ekonomiska politiken. Detta slog också riksdagen fast på centerns initiativ i våras. Regeringen och folkpartiet stod också bakom detta uttalande. Nu inför socialdemokraterna och folkpartiet moms på energi. Det finns därför all anledning att fråga de gamla Linje 2 kontrahenterna, eller det kanske skall kallas Bolaget Westerberg-Feldt numera: Hur anser ni att åtgärden att lägga moms på energin går ihop med miljömålet? Det finns, som jag ser det, inget sådant samband, eftersom detta går stick i stäv med det energipolitiska beslut som riksdagen har fattat. Min fråga kvarstår: Hur kan ni hävda att detta går ihop med miljömålet i fortsättningen? Centerns förslag om en skattereduktion för 1990 skulle förbättra det fördelningspolitiska utfallet av skattereformens första steg. Denna reduktion har finansierats genom vårens energiskattehöjning och har stöd i vårens betänkande. Det har också citerats under dagen av Olof Johansson. Regeringen verkar tyvärr inte intresserad av fördelningspolitik längre. Det har vi också haft en diskussion om tidigare under dagen. Regeringen har den senaste tiden, med all rätt, fått motta hård kritik för sitt sätt att sköta regionalpolitiken. Regional balans är ju också ett mål i den ekonomiska politiken. Regeringen har dess värre inte förmått att få i gång en bred regional utveckling. Det hade annars varit ett utmärkt sätt att minska överhettningen i ekonomin. Centern menar att den ekonomiska utvecklingen måste spridas jämnt över landet. Häri ligger en fundamental skillnad mellan centern och regeringen. För centern är regional balans ett huvudmål, för regeringen är det ett underordnat mål, tyvärr, måste man tillägga, alltför underordnat. Herr talman! Överhettningsproblemen kvarstår således i hög grad i den svenska ekonomin. De positiva effekterna av sänkta marginalskatter kommer att inträda först med en viss tidsfördröjning. Jag vill för min del säga att en devalvering inte är vare sig möjlig eller önskvärd. En stram ekonomisk politik kommer därför att vara nödvändig framöver. Frågan är bara i vilken omfattning det är finanspolitiken eller penningpolitiken som skall spela den avgörande rollen. Uppenbart förlitar sig nu regeringen på att penningpolitiken skall åstadkomma den åstramning som är nödvändig för en avsvalkning av ekonomin. Höstens rapport om det ekonomiska läget drev upp marknadsräntorna. Detta uttrycker marknadens tvekan inför regeringens förmåga att hantera den ekonomiska politiken. Riksbanken har nyligen bekräftat det höga ränteläget genom att höja diskontot. Med skattereformen kommer att följa en ökad räntekänslighet. Men det är väl knappast detta som är regeringens syfte med skattereformen, att skapa möjligheter för penningpolitiken att verka, i brist på finanspolitik? Det bör man i så fall öppet redovisa, tycker jag. Om så är, har regeringen tydligen tagit lärdom av Storbritannien där penningpolitiken i stort sett ensam fått svara för den ekonomiska åtstramningen. Centerns slutsatser är alltså att det är finanspolitiken som måste föras med betydande stramhet i framtiden. Vi hoppas att nästa års budgetproposition skall ha den inriktningen. Skattereformens genomförande är ett kritiskt moment för samhällsekonomin de närmaste åren. Vi menar att genomförandet av skattereformen så långt som möjligt måste integreras i den övriga ekonomiska politiken. Skattereformens utformning måste också beakta den rådande ekonomiska konjunkturen. Det är bl.a. på dessa grunder som vi kritiserar regeringens och folkpartiets val av finansiering via mervärdeskatt. Anne Wibble hävdar att momshöjningen är delningspolitiskt neutral. Det anser jag att den inte är. Jag stöder mig på de utredningar som vi gjorde i kommittén för indirekta skatter. Därav framgick klart att den som hade låg inkomst betalade en större procentuell del av sin inkomst för konsumtion av nödvändighetsartiklar. Därför vill jag hävda en helt annan ståndpunkt än den Anne Wibble gav uttryck för. Det finns också en risk att momshöjningen ger en politiskt beslutad inflationshöjning. Det innebär en risk för att prisoch lönespiralen ges ytterligare en knuff. Inflationsklausuler löses ut och kan komma att innebära krav på kompensation. Vårt alternativ är annorlunda, eftersom vi väljer att finansiera med punktskatter. Vi menar att det sänker skatten, eftersom man i näringslivet har möjlighet att använda olika mixer av energi. Framför allt utgör det incitament till att hålla nere skatter och att även hålla nere energiuttaget. Här finns det utmärkta exempel på hur företag inom massaindustrin har börjat tänka på att minska både sina skatter och sin energikonsumtion. Det är därför nödvändigt att ha en press bakom kravet att hålla nere energioch elkonsumtionen. Det gör man bäst genom att använda punktskatter. Skattesystemet är bara ett i raden av de strukturområden i svensk ekonomi som är i behov av reformering. Ett annat sådant är den offentliga sektorn. Det gäller såväl stat och kommun som socialförsäkringssektorn. Ytterligare områden är regionalpolitiken samt miljöoch energipolitiken. Det är viktigt att hushållssparandet ökar. Där fortsätter vi inom centern att plädera för personliga investeringskonton. Det skulle vara en hjälp för många som t.ex. vill starta ett eget företag. Ett mål måste vara att få ned den totala skattekvoten. Det finns ett gammalt ordspråk som säger: ”Där det finns en vilja, där finns en väg.” Regeringen har sin ”tredje väg”, men man saknar av allt att döma en kraftfull vilja att på allvar ta itu med problemen inom strukturpolitiken. Vi anser att det är hög tid att förbättra strukturpolitiken, inte minst för att stödja genomförandet av skattereformen. Vi är från centerns sida beredda på att fortsätta att slåss för en rättvis fördelningspolitik för lågoch medelinkomsttagarna när det gäller skattereformen och andra delar av samhällsbyggandet. Vi är också beredda att slåss för en rättvis fördelning av resurser i hela landet och att arbeta för att alla delar av landet nyttjas. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centerns ledamöter har undertecknat.

Herr talman! Jag skall gärna svara på Gunnar Björks fråga. Mervärdeskatten är, enligt de beskrivningar som gavs i utredningen om indirekt beskattning, neutral — praktiskt taget hur man än studerar den, och naturligtvis särskilt om man ser inte bara på konsumtionen av nödvändighetsvaror utan på all konsumtion. Jag skulle vilja ställa en fråga till Gunnar Björk. Han säger nu att överhettningen kvarstår, att budgeten skall föras med betydande stramhet etc., och jag läser i Gunnar Björks reservation i finansutskottet att skatteomläggningen skall finasieras. Hur kommer det sig då att det inte är så, att det fattas pengar? Det är alltså någonting som inte stämmer. I praktiken är ert förslag underfinansierat. En ytterligare kommentar som jag vill göra till Gunnar Björks s.k. miljöengagemang är att jag bara kan konstatera att detta miljöengagemang måste ha fått ett mycket minskat anseende genom centerns ställningstagande i fråga om bensinen. Det är ju alldeles uppenbart att man därigenom undviker att göra vad man skulle kunna göra för att minska utsläpp och negativa miljöeffekter från bensinförbrukning.
Herr talman! När det gäller neutraliteten och momsen tycker jag att det är självklart att man skall se på nödvändighetsvaror. Varför skall man se på något annat? Vad som är intressant, om man har en fördelningstanke i sin skattepolitik, är väl att fundera över hur man hjälper dem som har medelinkomster och dem som har de lägsta lönerna. Vårt alternativ har vi finansierat. Det är bara att läsa innantill — till det som skrevs i våras — nämligen att vi har finansierat de miljarder som vi har hänvisat till. Vad Anne Wibble säger när det gäller miljöengagemanget är alldeles fel. Vi har i stället visat att vi med den 50-öring som vi lägger på bensinen har gjort en koppling mellan miljöeffekter och beskattning. Det är en princip som vi tycker är viktig. Jag tror att vi verkligen har ett stort förtroende när vi gör den kopplingen konsekvent. Det som är felet är att socialdemokraterna och folkpartiet nu avstår från att fullfölja den energipolitik som man har varit överens om — att stimulera användningen av biobränslen. Nu gör man tvärtom. De gamla Linje 2-partierna måste nog fundera över vart det har tagit vägen som de sade i folkomröstningen.
Herr talman! Om det är bra från miljösynpunkt, som Gunnar Björk säger, att man höjer priset på bensin med 58 öre, så tycker jag att den logiska slutsatsen skulle vara att det vore ännu bättre om man höjde priset på bensin litet mera, t.ex. med 1:50 kr., som det finns majoritetsförslag om. Så jag föreslår att Gunnar Björk från miljösynpunkt stöder detta förslag. Reformen i er tappning, Gunnar Björk, är finansierad på pappret, men det är faktiskt inte det som gäller. Det är när förslagen skall omsättas i praktiken som verkligheten visar sig — och då fattas det pengar. Det är inte de siffror man skriver i flotta tabeller som har betydelse för utfallet av olika förslag, utan det är det sätt på vilket de kan omsättas i praktiken. Slutligen till det här med fördelningseffekter av mervärdeskatten. Från min utgångspunkt måste all konsumtion beaktas i en sådan studie. Jag anser det vara ideologiskt riktigt att människor själva får bestämma var de vill lägga sina surt förvärvade slantar på. Jag tycker inte att vi politiker, vare sig i riksdagen eller på något annat ställe, skall sitta och säga att man skall köpa så eller så mycket av den eller den varan, och styra detta med hjälp av olika beskattning. Det är för mig faktiskt litet av förmynderi från politiker, vilket jag ogillar.
Herr talman! När det gäller bensinkostnaderna skall man ju också tänka på att det är väldigt många som inte har något kollektivt alternativ. Jag tror att folkpartiets ledning skulle må bra av att vistas en vecka fem mil från en storstadsregion, eller från en mindre region. Så länge man inte har det kollektiva alternativet är det fortfarande betungande för många med lägre och vanliga inkomster att betala ytterligare 1:50 kr. i skatt. Den kopplingen måste man också göra. Beträffande finansieringen har vi ett mycket väl underbyggt alternativ. Tabellen har vi skrivit på ungefär samma slags papper och på ungefär samma sätt som folkpartiet. Vi har naturligtvis olika åsikter. Jag har respekt för ert sätt att resonera, men vi anser att vi har resonerat bättre. När det gäller frågan om man på momssidan bara skall ta hänsyn till nödvändighetsvaror eller inte, så är det just i det avseendet som centern och folkpartiet har olika uppfattning. Vi menar att vi skall slå vakt om dem som har medelinkomster och lägre inkomster, medan ni inte har en sådan åsikt. Det är väl ett mycket bra exempel på det som skiljer oss åt.

Herr talman! Jag ansluter mig till dem som ifrågasätter det meningsfulla i att bedöma regeringens skrivelse om den ekonomiska utvecklingen i det här läget, när vi i januari får göra det igen. Men jag vill i alla fall säga några ord om vad som ligger bakom de problem vi har i utvecklingen. Först vill jag peka på hela 80-talets felaktiga inflationsstrategi — att enbart utse de arbetandes löner, och framför allt lönerna i exportindustrin, till boven i svensk ekonomi. Det har förlorats mycket kraft, framför allt från arbetarrörelsen, för att verkligen bekämpa inflationen här i landet och räkna med den prissättning som vi har haft. Jag måste också peka på ansvaret för bristen på arbetskraft. Det kan inte nog poängteras att företag, genom den lagstiftning vi haft på arbetslivets område i dess helhet, har kunnat använda mänskliga tillgångar och förbruka dem. Man måste vara fullständigt klar över vem som är orsaken till detta — och vem som egentligen är orsaken till den höga sjukskrivningsfrekvens som vi har. Det kan väl inte vara så att det bara är människorna själva som är orsaken, att vi har en allmänt slapp moral? Det är väl ändå arbetslivets utformning och innehåll och intresset för jobbet som avspeglar sig i frånvaron från arbetet. Det vore klädsamt om de som angriper sjukfrånvaron försökte se litet till de bakomliggande orsakerna. Även den offentliga sektorns effektivitet, som det alltid talas om, har väl i hög grad drabbats av sparivern, av den felaktiga utvecklingen i den offentliga verksamheten, framför allt inom vård och omsorg. Bristen på en planerad miljöoch energipolitik är också ett bakomliggande drag som gör problemen för framtiden mycket svåra. Det som egentligen inte alls angrips i någon nämnvärd grad i alla de skatteförslag som nu föreligger är spekulationsekonomin. Det är de små spekulanternas verksamhet som begränsas. Men de stora spekulationsfenomenen, nämligen de stora förmögenheterna och vinsterna, som placeras på olika objekt i olika lägen, bekämpas inte. Det är ett jättelikt problem för framtiden i svensk ekonomi. Detta gäller naturligtvis också placeringen av det kapital vi har — var det lånas upp och effekterna av det, var det investeras någonstans. Inom fackföreningsrörelsen finns utan tvivel en mycket stor oro för var och hur det investeras i vårt land. Jag tycker att det finns ett utbrett lättsinne när man inte ser att det är felaktiga investeringar i vårt land som är den stora faran för framtiden. Bristen på kunskapsinvesteringar är ett problem. Bytesbalansen i sig avspeglar ju var man investerar någonstans. Men vi avläser fortfarande inte i den ekonomiska politiken att regeringen drar några konsekvenser som gäller var det stora bakomliggande problemet egentligen finns. Det har gjorts exposéer i dag över bakgrunden till skattereformen och över den ekonomiska utvecklingen. Jag vill säga att ingen har berört de rikas revolt. Man har pekat på börsvärdets enorma utveckling och rekord. Förmögenhetsökningarna i det här landet har varit jättestora. Spekulationsekonomin har brett ut sig, och den tredje vägens politiska företrädare har tillsammans med SAF och moderaterna utsett lönerna, främst de LO-anslutnas, till den stora boven. Det har fått till effekt att lönerna för dessa grupper realt sett ligger kvar på 1975 års nivå. Detta är ju bakgrunden till skatteomläggningen. De som har kapital och förmögenheter har berikat sig medan de arbetande realt har förlorat. Då säger regeringens talesmän i dag att de välbeställda har utnyttjat det perversa skattesystem som vi har i dag och som vi skall avlägsna, genom att reducera sina skatter i motsats till vad som var tänkt. De har alltså orättfärdigt betalat alltför låga skatter. Trots detta sänks skattetrycket realt sett för de högavlönade genom det förslag som ligger på riksdagens bord i dag. Deras grå tillgångar blir nu tvättade och vita genom detta skattesystem. Deras vinster och deras revolt på 80-talet har vunnit stor framgång genom införandet av denna marginalskattesänkning! Hela sanningen finns inte att hitta i tabellerna om skattesänkningen, men nog illustrerar de litet grand vad människor upplever i mycket hög grad när man ser att den som har 25 000 kr. i månadslön får omkring 1400 kr. i skattesänkning per månad medan den vanliga industriarbetaren och den som arbetar inom vård, omsorg och service får 300, 400 eller 500 kr. i skattesänkning men har i stort sett samma utgifter. När man betraktar denna skatteomläggning och ser till sin närmsta omgivning, kanske till sin familj, så ser man att man får samma utgifter men genom att man har olika inkomster får den ena parten väldigt mycket större skattelättnad än den andra. Detta är en upplevelse som är mycket stark inom arbetarrörelsen. Det är framför allt mot den punkten som vpk:s kritik riktar sig i denna skatteomläggning, som sades vara en skatteomläggning där varje skikt skulle betala sin egen omläggningskostnad. Men det är ju faktiskt en skatteomläggning som ger mer till de rika. Jag kan inte tolka det på annat sätt när jag följt debatten inom den organisation utanför de politiska partierna som kanske allra mest kände att det var någonting felaktigt på gång, nämligen LO, som länge protesterade mot detta förslag. Jag kan inte bedöma deras uttalanden på annat sätt än att deras konsekvensutredning som har stoppats i byrålådan innehåller klarlägganden om att det är de högavlönade som tjänar på förslaget. Jag tror den konsekvensutredningen snart kommer att plockas fram av ekonomerna. Men det dröjer väl ett tag, för de är ju till viss del ansvariga för den här uppgörelsen. Jag menar också att den sneda fördelningspolitiken i landet skapar stora problem för landets framtid i ekonomiskt hänseende. Människor kanske t.ex. inte vill arbeta utan vill vara hemma i stället. Om ”mellanskiktare” i landet i dag säger att de vill ha värde för sitt arbete, vad vill då de lågavlönade ha? Vad vill alla vid löpande bandet och andra ha? De vill ha värde för sitt arbete. När de ser att de får begränsade skattesänkningar men stora utgifter, då är det fara å färde. Så till frågan om de dynamiska effekter som finansministern talade så väl om. Vid varje fackföreningsmöte som jag har varit med på kliver alltid en ansvarig facklig företrädare fram och säger: Vi har bekämpat övertiden. Vi vill ha kortare arbetsdag, men nu skall vi jobba mer. — Vad är det här för politik om det inte är en nyliberal politik? Vad är det för någonting? Skall vi gå över till konsumtionsbeskattning i stället för att försöka bibehålla någon form av rättvis beskattningsform? För att inte tala om boendekostnaderna, som till minst en tredjedel skall betala denna skattereform! Det drabbar de vanliga, arbetande människorna som Anne Wibble talade om, som var så duktiga och som kanske släpat ihop till en villa i ett brukssamhälle och klarat sig fram tack vare att samhället har fört en sådan bostadspolitik. Om man verkligen skall göra på det här sättet, borde man ha en bostadspolitisk lösning i botten som har arbetarrörelsens märke — men det ser vi inte. Dessutom: tittar vi på den ekonomiska utvecklingen så ser vi redan att prognoserna från utredningarna säger att bostadsbyggandet kommer att minska. Jag tycker det är allvarliga tecken som följd av denna skatteomläggning. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-reservationen i finansutskottets betänkande. För min del och för vpk:s del tror jag inte att det kommer särskilt mycket gott ur den skattereform som vi nu får, med den uppbackning som den har fått av framför allt de nyliberala krafterna i landet. Det verkar också som om regeringen har ett bättre öra åt höger än åt LO-hållet, och det är ju en allvarlig utvecklingstendens för framtiden!

Herr talman! Att arbeta i riksdagen känns tidvis som att verka i en skenvärld. Vi som är här är kännande och tänkande människor. Vi läser tidningarna, vi hör på radio och vi ser på TV. Vi kan också se själva. Otaliga är de utredningar som vi läser. Vi är inte okunniga om vad som händer i världen. Vi vet att haven dör och förgiftas av alla utsläpp som vi och våra grannar tillåter oss. Luften förpestas så att skogar och kulturföremål raderas ut. Jordarna försuras av industriellt nedfall och förgiftas av rötslam. Människor blir sjuka i allergier och andra miljörelaterade sjukdomar av vällevnadskaraktär. Åkrarna behandlas med rader av jordbruksgifter som förorenar dricksvattnet. Rester av gifterna finns i våra livsmedel — det som skall vara medel till liv. Och det moderna industrisamhället är en storproducent av avfall. Sopeldning är en vanlig metod att göra sig av med avfallet. Den ger upphov till livsfarliga ämnen och frigör tungmetaller och syror. Och det finns inga tankar och förslag om hur vi skall minska och upphöra med tillverkningen av miljöfarligt avfall, som uppfattas som en nödvändig konsekvens för att uppnå en hög levnadsstandard. Och riksdagen har fattat bindande beslut att avveckla kärnkraften. För att det skall bli möjligt att genomföra fordras att vi minskar elanvändningen. I det nya skatteförslaget momsbeläggs energin och elskatten sänks, och det leder till att industrin inte känner något ekonomiskt tvång att spara elkraft. Utan ekonomiskt tvång sparar inte industrin — den känner inget ansvar för fattade beslut, tvärtom. Kärnkraftsavvecklingen motarbetas i strid med riksdagens beslut. Detta är en politik från en regering tillsammans med folkpartiet som säger att den vill börja avveckla kärnkraften 1995. Det är ingen nidbild av det svenska samhällets tillstånd och framtid om inget grundläggande görs för att komma till rätta med problemen. Det är en ganska korrekt bild av vad som sker. De åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med miljöförstöringen är helt otillräckliga. Vår situation är ett resultat av vårt levnadsmönster, och det har vi valt. Vårt sätt att leva och allt det här påverkar i mycket hög grad den ekonomiska politiken och de ekonomiska utsikterna. Vi vet allt detta lika väl som de flesta svenskar, och vi vet att den ekonomiska och ekologiska situationen har försämrats kraftigt de senaste tio åren och det finns egentligen inga tecken på att det blir bättre. Det ekologiska läget håller på att bli kritiskt. Att arbeta i finansutskottet är tidvis utomordentligt frustrerande, för där vill man över huvud taget inte se samband mellan ekonomi och ekologi. Och de försök som vi har gjort från miljöpartiets sida genom motioner och reservationer föranleder egentligen aldrig diskussioner. Däremot förekommer det monologer om vissa specifika delar av finanspolitiken utan någon egentlig beröring med den fysiska verkligheten. Och likadant ter det sig ofta i kammaren. Det sägs ofta att vi har de politiker som vi förtjänar. Men vilka brott har vi begått som förtjänar den sortens politiker, som medvetet verkar för att förstöra miljön och framtiden? ”Politik är vilja”, har Olof Palme sagt. Att vi har det som vi har det beror då definitionsmässigt på att de flesta svenska politiker — majoriteten — faktiskt vill att miljöförstöringen skall rulla vidare med större fart. För hade majoriteten en annan vilja, skulle den inte så effektivt avslå i praktiken alla miljöyrkanden som kommer till riksdagen för behandling. Man kan alltså bara konstatera att majoriteten i den här kammaren vill förstöra miljön, inte stoppa miljöförstöringen och bygga ett robust och uthålligt samhälle. Det är som om livet och världen består av två från varandra helt separerade delar: ekonomi och finanser och det biologiska livet. Och dessa ytterligheter verkar inte kunna beröra varandra nämnvärt. Här har kommit fram mycket diskussioner under dagens lopp om de sociala konsekvenserna av den föreslagna skattepolitiken, och det kommer naturligtvis att påverka den ekonomiska utvecklingen i vårt land i hög grad. Det är ju så att man strävar efter att öka arbetskraftsutbudet för att kunna öka bruttonationalprodukten, och nu gör man det på ett väldigt listigt sätt. Man gör det genom att man sänker skatterna dramatiskt för höginkomsttagare och väsentligt mindre för låginkomsttagare, samtidigt som man då breddar momsen, vilket medför att vardagskostnaderna för gemene man ökar kraftigt, speciellt då relativt sett mycket för dem med låga inkomster. För att de då skall kunna klara sin ekonomi tvingas de att arbeta mera och intensivare. Det är egentligen det som det hela går ut på. Det betyder att deltidsarbetande och många andra tvingas ut i ett hårdare arbete, och det betyder att det framför allt är kvinnorna som kommer att drabbas av den här skatteomläggningen. Och det tycker vi från miljöpartiet är en utomordentligt dålig politik. Dessutom kommer vi med all säkerhet att få mycket negativa konsekvenser av den allmänna momsbreddningen som är ett led i arbetet att anpassa oss till EG, där man ju har mycket lägre momssatser än vi i Sverige. Det medför — det sägs redan 1987 i en regeringsproposition — att vi i Sverige kommer att få sänka våra momssatser. Då innebär det att statskassan kommer att dräneras på pengar, och det skall bli mycket intressant att se vilka konsekvenser det kommer att få för den offentliga sektorn, vården, omsorgen, försvaret, skolan och många andra områden. Ja, läget är ju faktiskt bekymmersamt, ekologiskt och ekonomiskt. Det talas om att finansutskottet är ett mäktigt utskott. Men det är inte mäktigt till något väsentligt. Finansutskottet tycker jag är vanmäktigt. Det mäktar inte ta hand om kombinationen av ekonomi och ekologi. För gjorde utskottet det och tog sitt arbete på allvar, skulle det bli mäktigt. Det skulle bli en motor i en utveckling för en uthållig och ansvarsfull ekonomi. Dagens betänkande är uttryck för andens och handens vanmakt. Den avspeglar bara en traditionell ekonomisyn som leder till sotdöden. Världen dör inte med en knall utan med en suck, skrev T S Eliot i sin diktsamling The waste land. ”Waste” betyder inte bara öde utan det betyder också sopor på engelska. All tillväxt är god — det är budskapet från utskottet. Och inte med en stavelse anar vi att problemen med den ständigt stigande ekonomiska tillväxten har en baksida — miljöförstöringen, havsdöden, de sjunkande fångsterna av förgiftad fisk, våra förgiftade åkrar och vattendrag och våra giftspridande sopberg har inte trängt in till utskottets majoritet. Det är därför som miljöpartiet de gröna har begärt en ny skrivelse från regeringen, där den ekonomiska situationen och hur den ändras skildras också med utgångspunkt från den ekonomiskt tärande miljöförstöringen. Vi har problem på den svenska arbetsmarknaden, sägs det. Vi har låg produktivitetsutveckling och vi har stor sjukfrånvaro. Jag anser att det är viktigt att man på något vettigt sätt försöker analysera vad det beror på. Det är ju så att vi har ett gott utbildningssystem i Sverige där ungdomar utbildas till att ha stora förväntningar på ett innehållsrikt arbete, där de kan få utlopp för sin kreativa verksamhet. Att då komma till ensidiga enformiga arbeten tror jag blir en psykologisk chock som gör att det kan bli naturligt för dem att öka antalet sjukskrivningar. Jag tror att här krävs det utomordentliga insatser från arbetsgivare, industri och samhälle att försöka se till att arbetena och arbetsplatserna blir den stimulerande arbetsplatsen som dessa välutbildade ungdomar har rätt att kräva i kraft av sin utbildning. Jag tror här ligger en utomordentligt stor miss i samhället för tillfället. Vi kommer att få det svårt med våra affärer med utlandet de närmaste åren, förutspår finansdepartementet. Andra ekonomiska siare har samma åsikt. Det går sämre därför att vi gör av med mer pengar än vi får in på de svenska varorna som vi exporterar. Vi måste låna för att få balans i utrikesaffärerna. Och jag har ingen anledning att betvivla de kloka slutsatser som man kan dra av alla de siffermaterial som man har bearbetat. Vad som däremot förvånar mig är att inte vare sig regeringen eller utskottet föreslår något som skulle hjälpa till att på allvar komma till rätta med de här problemen. I praktiken föreslår man ju åtgärder som gör att bytesbalansläget blir ännu sämre. En negativ bytesbalans innebär ju bl.a. att vi köper för mycket varor från utlandet. I Sverige har vi nu det läget att det är svårt för industrin att höja produktionen på grund av bl.a. personalbrist. Samtidigt förändras skattesystemet så den privata konsumtionen kommer att raka i höjden. Speciellt för 1991 förutspår man ju över 4 96. Den svenska industrin kan inte klara det större efterfrågetrycket, och då blir det ännu mera import och bytesbalansen försämras ännu mera. Dessutom arbetar starka krafter för att införa reklam TV med sin koncentration på underhållningsvåld för att stimulera köplusten — dvs. också höja BNP. Och importen ökar och bytesbalansen blir sämre. Ett högt efterfrågetryck som man nu vill öka leder till ett starkt inflationstryck och krav på ökade löneökningar. I betänkandet sägs det att vår höga och ökande prisoch löneökningstakt är det största hotet mot en god ekonomisk utveckling. Hur kan det då komma sig att man föreslår åtgärder för att öka problemen? Jag är förvånad. De framtida lägre momssatserna som nu förespråkas, som troligtvis kommer att sänkas, kommer också att kunna öka lånebehovet i vårt land om vi vill behålla våra sociala system. Då ökar ju också konsumtionsutrymmet, och vi får ökad import och ännu sämre bytesbalans. Samtidigt vill man att persontrafiken så småningom skall momsbeläggas. Vad innebär det? Jo, enligt momsutredningen KIS, har man funnit att det leder till att många färre åker kollektivt i städerna och färre tar tåget. Och ingen har ju sett några åtgärder som på allvar skulle nedbringa transportbehovet totalt sett, och då får vi en ökning av bilåkandet och en ökad förbränning av fossila bränslen som vi importerar, och det belastar bytesbalansen. Och industrin får gyllene dagar framöver med sänkt elskatt och moms på energi och bibehållen storförbrukarsubvention. Ja, nu kan man slösa mer än förr utan att det belastar produktpriserna. Mera fossila bränslen kommer att eldas i detta arma land. Mera koldioxid och kväveoxider kommer att belasta miljön och människorna. Bytesbalansen försämras. Om man från politiskt ledande håll skulle ta ett samlat ekonomiskt och ekologiskt ansvar, borde man ta frågan om den dåliga bytesbalansen på allvar och föreslå åtgärder som kan förbättra bytesbalansen. Jag skall i all blygsamhet komma med några tips: 0 Sänk hastigheterna på våra vanliga vägar ner till 70 och till 90 på motorvägarna! 0 Sätt en skarp progressiv köpskatt på de bilar som drar mycket bensin och ge en rejäl rabatt på de bilar som drar litet bensin. 0 Sätt in punktskatter som är av samma storleksordning som den slopade momsen — punktskatter som senare lätt kan omformas till skatt på energiråvara. & Ge en övergångsstötta till de industrier som kan få det svårt. 0 Sätt i gång ett omfattande energisparprogram. Sparad energi är billigast i alla lägen. 0 Energideklarera alla kapitalvaror som t.ex. spisar och frysar. Vi måste få veta vilka som drar minst elkraft eller annan energi. Ö Stoppa alla planer på konsumtionsalstrande reklam-TV. Se till att kabellagen tillämpas också för Astrasatelliten. Då kan vi stoppa reklamkanalen TV 3 i kabelnäten. 0 Sätt i gång en omfattande konsumentupplysning så att allt fler kan välja miljörimliga och energisnåla produkter. Med ett sådant paket finns det möjlighet att börja banta minusen i bytesbalansen. Ja, vår situation är allvarlig, och den av regeringen producerade skrivelsen om den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren berör på inget sätt de fundamentala problemen i den svenska ekonomin. Och utskottets betänkande har inte hjälpt upp saken. Det är miljöpartiet de grönas uppfattning att vi måste utgå från sakförhållanden och därifrån med utgångspunkt från ideologier och grundtankar föreslå en politik som rättar till de allvarliga problem som vi har. De partier som med varandras hjälp formar politiken har besvär med verklighetskontakten. Redan att rätt beskriva problem som vi har är de tillsammans inte mäktiga — än mindre att föreslå lösningar. Socialdemokraterna är vårt största minoritetsparti, brukar Tobisson säga i utskottet. Jag håller med honom. Det partiet har en fantastisk möjlighet att driva en framåtsyftande, miljörimlig och socialt ansvarig politik. Är man vågmästare måste man också våga vara det. Om man har den politiska viljan att driva en annan politik kan man söka kontakt med partier som miljöpartiet, vpk och centerpartiet för att göra det och inte driva den här slösaktiga förstörelsepolitiken. Men, som sagt, politik är att vilja. Och detta är en politisk viljeinriktning som de förbundna partierna står för, en viljeinriktning för miljöförstörelse och framtidskaos. Det tycker jag är en utomordentligt bedrövlig politik. Jag tycker att regeringen har något viktigt att förklara för sina medlemmar, väljare och det svenska folket, nämligen varför man med sådan envishet bedriver en sådan politik. Framtiden ligger enligt Carl Bildt till höger. Det vore en katastrof för oss alla. Vad vi behöver är en grön politik som bygger på varsamhet och solidaritet. För högern är det konsumtionsökning och kapitalackumulering som är det viktiga. För oss som vill ha en grön politik är det faktiskt viktigt att upprätthålla livet på ett anständigt sätt. Ett av de viktiga medlen för det är en minskad materiell förbrukning i vår värld. Det måste vi bestå oss själva, våra barn och våra barnbarn, i solidaritet med människorna i de andra länderna. Vi skall inte glömma bort att vi i den här delen av världen lever i ett fullständigt enormt överflöd, som ytterst få människor kan unna sig. Det är dags att ändra den politiken. Det kommer att ha stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen framöver.

Herr talman! Jag vill bara göra en enda kommentar till Carl Frick: Folkpartiet vill sannerligen inte börja avveckla kärnkraften år 1995. Det skulle vara ovanligt dumt.
Herr talman! Har jag uttalat den osanningen tar jag tillbaka den med omedelbar verkan.

Herr talman! Skrivelsen från regeringen om den ekonomiska utvecklingen innehåller inga förslag. Det är naturligt, eftersom de kommer i budgetpropositionen, men det gör den här diskussionen mellan finansutskottets representanter litet knepig. Det har diskuterats om regeringen över huvud taget skall lägga fram den här typen av skrivelser. Om det kan man ha olika uppfattningar, men jag tror ändå att det måste vara av intresse, inte minst för oppositionens företrädare, att strax före den allmänna motionstiden få del av regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen. Självfallet måste det komma en sådan redogörelse i år, när förutsättningarna förändras på det sätt som nu sker genom skattereformen. Det svenska modellens största triumf — den höga sysselsättningen och den låga arbetslösheten — kommer att kunna firas även när vi går in i 90-talet. Vi glömmer så lätt bort att vi därmed undgår en mängd av de problem och svårigheter som i andra länder — också i nära grannländer — drabbar enskilda människor. Ungdomsarbetslösheten är på många ställen ett ständigt gissel. De fattiga långtidsarbetslösa finns i hundratusental i Europa, och de fruktar en kall vinter. Många står — det vill jag påminna Lars Tobisson om — i soppkön och får kanske ett smörgåspaket men har inget jobb att cykla till. Utskottet känner oro för den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden i OECD och i Europa. Men det som ger oss i Sverige den största glädjen — den låga arbetslösheten — ställer andra krav som vi i nuläget inte riktigt förmår hantera. Det svenska kostnadsläget och inflationstakten ger oss bekymmer. Bytesbalansen utvecklas på ett oroväckande sätt. Skattereformen ger oss en chans att vända utvecklingen. Att inflationen övergångsvis ökar på grund av att skattereformen finansieras får då inte tas till intäkt för nya kompensationskrav. Att skattereformen finansieras och inte medför sänkta inkomster till staten får inte heller leda till att denna riksdag släpper den strama finanspolitiken. Under 1950 och 1960-talet var det möjligt med låg arbetslöshet och låg inflation samtidigt. Varför är det inte det på samma sätt i dag? Det finns flera orsaker. Den kanske viktigaste orsaken är att lönebildningen har förändrats. Då var den centraliserad. I dag lever vi i det avseendet i den sämsta av världar. Huvuddelen av lönebildningen sker i dag varken centralt eller lokalt utan på mellannivå. Dagens lönebildning har lånat nackdelarna från centrala och lokala förhandlingar: den bristande flexibiliteten från det centrala och den bristande kopplingen till samhällsekonomin från det lokala planet. Oenigheten om vilka grupper som skall ges företräde i avtalsrörelsen gör att olika förbund slåss mot varandra och att vi har en löne-löne-spiral som driver upp kostnadsnivån. Min bedömning är att det inte är möjligt med enbart lokala förhandlingar i Sverige. Det är och förblir en dröm hos arbetsgivarna. Hur gärna de än vill kan de inte tänka bort en fackföreningsrörelse med rättviseambitioner. Därför är det en huvuduppgift att återupprätta en fungerande lönebildning, där rättvisa, ordning och reda och hänsyn till arbetsmarknadens krav vävs in i varandra. Skattereformen ger väsentliga bidrag för att underlätta avtalsrörelserna. Reallöneökningar fordrar mindre nominella påslag när skattesatsen är lägre. Genom att de flesta inkomsttagargrupper träffas av samma marginalskatt och genom att naturaförmåner och andra ersättningar från arbetsgivaren i större utsträckning beskattas som kontantlön blir det lättare att göra objektiva jämförelser mellan olika grupper. Detta bör medverka till att minska det inflationsdrivande kompensationstänkandet. Utvecklingen av bytesbalansen talar sitt tydliga språk. Stora underskott hotar. Utrymme måste därför skapas för ytterligare expansion av den konkurrensutsatta delen av näringslivet. Det handlar i grunden om att materiella investeringar måste bli mer lönsamma i förhållande till finansiella. Men det handlar naturligtvis också om att den offentliga sektorns expansion måste vara samhällsekonomiskt balanserad. Svårigheterna att svara mot de förväntningar som finns på barnomsorg, sjukvård och äldrevård är emellertid inte enbart en fråga om mer pengar. Det finns en rent fysisk begränsning av arbetskraft. Det gör det desto mer angeläget att se till att varenda skattekrona används väl och att varenda anställd får tillfälle att utnyttja hela sin kapacitet. En stram finanspolitik är ett imperativ för staten. Men det är det också för kommunerna och landstingen. Skattereformen har ökat fokuseringen på landets kommuner. Det är en viktig uppgift att erhålla en stabilisering av den kommunala skattesatsen för att de skattesänkningar som nu kommer medborgarna tillgodo inte skall ätas upp. Staten kan ge bättre förutsättningar för kommunernas handlingsfrihet genom en översyn av statsbidragssystemen. Ett löfte om en översyn av kommunalskatterna finns också från regeringen. Frågan om hur vi kan öka rättvisan mellan kommuner i landets olika delar måste vävas in i den översynen. Dagens debatt skall inte handla om förslag till ekonomisk-politiska åtgärder. Det får vi återkomma till efter nyår. Jag vill därför, herr talman, nu kommentera de inslag i reservationerna som direkt berör skrivelsen och som berör konsekvenser av skattereformen. Moderaterna, som så länge kämpat för en reformering av inkomstskattesystemet, tycks nu när det genomförs bara uppvisa sura miner. Ensamma står de i riksdagen för förslag som skulle innebära genomgripande försämringar i den offentliga verksamheten. I själva verket betyder det att de övervältrar den obehagliga finansieringen på kommunerna. Centerpartiet fullföljer i sin reservation den osakliga kampanj där det hävdas att majoriteten skulle stå för politiskt beslutad inflation, som centern vill rädda folket undan. Men folk är inte dumma. De inser att punktskatter påverkar priserna lika väl som höjd moms. Människor inser att skatter som läggs på våra exportföretag inte försvinner upp i rök utan påverkar dessa företags förmåga att framgångsrikt hävda svenska marknadsandelar. Miljöpartiet ger jag rätt i att en stram finanspolitik, kombinerad med en framsynt miljöpolitik, är absolut nödvändig under de första åren av 1990 talet. Vi behöver bättre instrument för att väga in miljöhänsynen i de ekonomiska bedömningarna. Det kravet har finansutskottet också redan tidigare ställt sig bakom. Det framgår av miljöpartiets motion och reservation och inte minst av Carl Fricks inlägg här att miljöpartiet anser sig stå närmare ”livets verkliga realiteter” än vi andra. Det påminner om gamla tiders prästerskaps ord till den syndiga församlingen. Prästen var liksom förmer. Men det var ju i praktiken så att fler präster än den i Hemsöborna inte riktigt svarade upp mot det där. Vpk:s oro för att de fördelningspolitiska målen inte skall kunna hävdas tillräckligt starkt under de närmaste åren delas av många socialdemokrater. Det gör det desto angelägnare att snabbt lämna bakom oss dagens skattesystem, som har medverkat till grå marknad och spekulation. Det gör det desto angelägnare att hålla på sunda statsfinanser och prioritera hårt bland önskemålen om mera och mera utgifter i statens och kommunernas budget. Folkpartiet reserverar sig visserligen också i detta betänkande men står tillsammans med socialdemokraterna bakom skattereformen. Reservationen är väl närmast att se som en förvarning inför det som komma skall i januari. Anne Wibble ställde en fråga till mig om sjukförsäkringen och sjuktalen. Jag tänker komma tillbaka till det i repliken, eftersom min taletid alldeles strax är ute. Till sist, herr talman, bara några ord om den internationella situationen, som ju präglas av snabba förändringar. Det som nu sker i Östeuropa medför nya förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen. Västtyskland är en svår konkurrent på den internationella marknaden och samtidigt en viktig marknad för oss. Öppnade gränser till Östtyskland ger västtyskarna problem kortsiktigt, men på sikt får de en mycket stor utvecklingspotential. På sikt kan också handeln med Östeuropa betyda stora förändringar för Sverige. Vårt geografiska läge blir annorlunda och mer centralt, om handeln med exempelvis de baltiska staterna får större omfattning. De ekonomiska utsikterna på några års sikt framstår i detta sammanhang måhända som förenade med större osäkerhet än vad vi har varit vana vid. Därför behöver vi framöver i riksdagen ägna oss djupare åt analysen av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden än vi har gjort tidigare. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 10 och avslag på reservationerna. Men reservanterna önskar jag trots det god jul.

Herr talman! Anna-Greta Leijon erkände att kostnadsutvecklingen inte ser bra ut, och jag skall gärna ta upp den tråden. Jag gör det mot bakgrund av vad jag sade i mitt första anförande. Jag erinrade om att långtidsutredningen 1987 sade att nu får inte lönerna stiga mer än 3 26 om året 1989 och 1990, om det här skall gå bra. Jag erinrade också om att Anna-Greta Leijon visserligen gjorde en undanmanöver från utgiftsramen i finansplanen på 5 9o men samtidigt i sin motion hävdade att det fanns andra vägar att uppnå samma mål, 5 76 utgiftsökning inom statsverksamheten. Nu blir det alltså lönehöjningar för statstjänstemän och för andra på 10 20, t.o.m. däröver för vissa kategorier. Ändå är det missnöje bland de grupper som kanske får mest — lärare, poliser och vad det kan vara. Det kan ses som extra paradoxalt mot bakgrund av att vi i dag även sänker marginalskatterna nästa år. Vi moderater har ju hävdat att marginalskattesänkningen kommer att vara till hjälp för lönebildningen. Men felet är att det här sker alldeles för sent på året. Det hade varit helt annorlunda, om det hade genomförts när det skall ske, på våren, inför ett kommande år. Det andra problemet är kanske ännu viktigare, att man höjer andra skatter och därmed tar bort effekten för löntagarna. Så många som uppemot en halv miljon löntagare får det totalt sett sämre med den omläggning man nu gör. Likadant blir det nästa år. Vi har då en fyraprocentsklausul i avtalet som säger att man har rätt att komma igen med nya förhandlingar. Då blir det fritt fram för kompensationstänkandet. Inte hjälper det, Anna-Greta Leijon, att i denna talarstol inför en tämligen tom kammare komma med förmaningar om att man inte får kompensera sig. Det är inte så det fungerar. Inte heller gör det någon nytta att försöka söka sak med förhandlingssystemet. Det är inte fråga om att hitta rätt nivå där förhandlingarna skall föras — centralt, branschvis eller lokalt. Problemet i Sverige är ju att vi förhandlar på samtliga nivåer, och det kommer vi inte undan förrän vi genomför en ordentlig decentralisering av löneförhandlingarna. Problemet ligger i den tvärtompolitik som socialdemokraterna står för. Varför bekämpar ni kostnadsstegringen med skattehöjningar, som driver upp kostnadsökningarna, löner och annat? Varför bekämpar ni inflationen med prisuppdrivande skatteskärpningar? Och hur kan ni påstå att ni stimulerar sparande genom att höja skatten på boende, pensionsförsäkringar och riskvilligt kapital? Det är det här som jag inte får att gå ihop. Se orsaken till de problem Sverige har med tillväxten, med kostnadsstegringen, där den verkligen ligger, i det rekordhårda skattetryck vi håller oss med, och försök att tänka om, inte bara beträffande marginalskatter utan beträffande skatteuttaget i stort!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation, som jag glömde i mitt förra anförande. Så vill jag tacka Anna-Greta Leijon för att hon tog upp utvecklingen i Östeuropa. Att det inte fanns med i regeringens skrivelse tyckte vi från miljöpartiets sida var mycket beklagligt. Den deklaration och öppenhet som här kom till tals bådar gott för framtiden. Vi i miljöpartiet är av den övertygelsen att det är av utomordentlig betydelse att vi från svensk sida öppnar oss för Östeuropa, så att den process som pågår där — till allas vår stora glädje — verkligen kan fortsätta på det sätt som vi önskar, med ökad demokrati och ökad frihet. Våra insatser där tror vi från miljöpartiets sida kan vara av allra största betydelse. Så det var bra. Sedan kom Anna-Greta Leijon in på Hemsöborna, fast jag inte riktigt förstår hur. Hon tyckte uppenbarligen att jag lät som en präst som pratade om livet och menade att vi var mera för livet än de andra partierna. Jag tror i grunden att det nog inte är så. Men problemet är att den politik ni föreslår har mycket negativa konsekvenser för det biologiska livet. Vi vill påpeka att det är en utomordentligt långsiktigt orimlig och olycklig politik. Det är dags att vända med stor fart, annars kommer vi att drabbas av stora katastrofer. Detta är poängen. Man måste föra en politik som beaktar det biologiska livets möjligheter. För tillfället är både vår svenska ekonomi och världsekonomin totalt inriktad på att göra det så svårt som möjligt för det biologiska livet. Annars skulle det inte se ut som det gör. Annars skulle vi inte ha denna rasande miljöförstöring. Fångsterna av fisk försvinner runtom i världen. Produktionsförmågan i de biologiska systemen går ner. Annars hade det varit tvärtom, de hade bibehållit sin produktionsförmåga och varit i fullt liv och full kraft. Utrikesministern sade för en tid sedan att Östersjön dör. Jag tycker att det är uttryck nog för vad vi håller på att ställa till med. Östersjön var ett utomordentligt levande hav — massor med fisk, massor med sälar. Nu finns ytterst litet av det kvar. Sådana saker betyder väldigt mycket för oss, och det kommer att betyda väldigt mycket för det svenska folkhushållet i framtiden, om vi anstränger oss för att komma till rätta med problemen. För detta fordras en annan ekonomisk politik.
Herr talman! Jag är medveten om att tågen från Stockholm snart går. När det gäller punktskatter borde vi ha mer tid att tala om dem. Från centern menar vi att det skapar incitament att hålla nere energiförbrukningen. Det är själva kvintessensen i det man vill med energipolitiken att man skall minska energiförbrukningen genom att skapa sådana incitament. Det ger anledning till omställningar, så att vi får mottrycksanläggningar, alternativ energi osv. — jag skulle kunna fortsätta länge. Det verkar tyvärr som om man har fallit offer för kärnkraftspropagandan, som på olika sätt försöker slåss för att det skall finnas kärnkraftverk i fortsättningen. Ni skall inte glömma bort att vi faktiskt har en reducering när det gäller storförbrukarna på energi. Det har ni även i ert förslag, men det verkar som om man glömmer bort det ibland. Genom att man lägger på moms, som ni gör, drabbas hushållen. Nästan ingen villaägare får så stor skattesänkning att det räcker till den ökade momsen. Han skall ha en duktig inkomst för det. Varför har ni inte vågat tala om det? Det bor inte i alla kommuner inkomsttagare som får så stora skattesänkningar att de klarar momsen. Jag tycker nog att man skall fundera ett tag till. Vi kan få en bra finansiering via punktskatter i stället för med moms. Med hänsyn till tiden skall jag inte fortsätta ytterligare. Jag vill bara önska ordföranden i utskottet en god jul. Hennes stora uppgift detta år har varit att finna olika majoriteter i utskottet. Man måste erkänna att hon har haft en viss framgång.

Herr talman! Det stora problemet för regeringsföreträdarna i form av bl.a. Anna-Greta Leijon är fortfarande avtalsrörelserna och löneökningarna. Lönerna får inte öka. Man skulle nästan vara beredd att tro dessa profeter att om de arbetande inte tog ut ett enda öre i löneökning skulle det gå allra bäst för Sverige. Men så skedde nästan under en tid. Man pressades tillbaka och fick reallönesänkningar. Att öka inkomstklyftorna och tränga tillbaka de arbetande, ökade detta svensk produktivitet? Det räknade man aldrig på. Det är tydligen förhandlingssystemet som skall angripas. Men vi vet vad som ligger bakom, Anna-Greta Leijon. Det gäller att försöka i den s.k. rättvisans namn pressa tillbaka löneökningarna för de vanliga arbetarna. De inom industri, service, vård och omsorg är alltid bovarna för regeringen, SAF och de borgerliga partierna i huvudsak. Vad är nu förändringen i skattesystemet, och vad är den bärande tanken bakom den egentligen? Man dömer ut det gamla skattesystemet och säger att vi måste skaffa ett nytt. Det har att göra med de grupper som förhandlar och är förbund i motsättning till varandra. Om man går bakom retoriken finner man att detta nya skattesystem i huvudsak kommit till för att gynna de starka, marknadsekonomins nyckelgrupper, de välbetalda, de som under 1980-talet fått fritt fram när det gäller förmåner, löneökningar och allting annat. Det är ju de som är de stora vinnarna, på 1980 talet och genom denna skattereform. Om regeringspartiets ideologiska förfall slår igenom även i fackföreningsrörelsen, då slåss förbunden mot varandra. Det är just vad vi upplever i dag. Socialdemokratin skulle ha möjlighet att se till att vi hade rättvisa och jämlika löner i landet. Det har man misslyckats med. Man har helt enkelt släppt fram denna utveckling. Så några ord om den fysiska begränsningen vi har av arbetskraft. Det är kanske är litet förmätet av mig att säga detta, men nog är väl Anna-Greta Leijon en av de politiker som mest bär ansvaret för att vi har så pass stor utslagning i dag. Hon var arbetsmarknadsminister sedan 1982, och när det gäller arbetsmiljö och arbetsliv hade vi kunnat få åtgärder som begränsat utslagningen.

Herr talman! Anna-Greta Leijon talar en del om ekonomiska problem som vi inte riktigt förmår hantera, som hon sade. Jag tror jag citerar henne korrekt. Det är sannerligen sant att socialdemokraterna och regeringen inte förmår hantera de problem som beskrivs i den skrivelse vi har fått därifrån. Jag tog i mitt anförande upp ett exempel som rör avtalsrörelsen, som jag anser att regeringen har aktivt misskött. Jag skall gärna säga att lägre marginalskatter och automatiskt inflationsskydd i skattereformen är mycket bra och hjälper. Det är i själva verket nödvändigt, men det är inte tillräckligt, Anna-Greta Leijon. Vi kan inte lösa alla problem som ni har skapat genom en konstig och rent ut sagt ganska dålig ekonomisk politik under 1980-talet. Jag tog också upp socialförsäkringssystemet. Jag försökte visa vilken enorm förbättring av läget på arbetsmarknaden det skulle bli om man kunde åstadkomma förändringar inom sjukoch arbetsskadeförsäkringen. Som ett räkneexempel nämnde jag att om man kommer tillbaka till det sjuktal vi hade ungefär vid regeringsskiftet — 19 dagar, mot dagens 26 sjukdagar per person och år — skulle det motsvara en ökning av arbetskraften med 130 000 personer. Dessutom skulle det minska statens utgifter med ungefär 10 miljarder kronor. Jag såg i ett av de papper som vi får ganska många av, ett uttalande av den avgående AMS-chefen Allan Larsson häromdagen där han sade: Sverige behöver inte ha brist på anställda, varken nu eller på 90-talet. Det är den dåliga hushållningen med den arbetskraft som redan finns som är orsaken till dagens situation. Jag tror det ligger väldigt mycket i det han säger. Socialförsäkringssystemet har uppfattats som en av socialdemokratins heliga kor. Min fråga, som jag gärna vill upprepa, är: Hur många heliga kor klarar ni att slakta på en gång?

Herr talman! Jag var arbetsmarknadsminister under det år, nämligen 1983, som Anne Wibble använder i sin jämförelse mellan sjuktalen då och nu. Som arbetsmarknadsminister övertog jag en galopperande arbetslöshet från den tidigare borgerliga regeringen. Även om det finns all anledning att göra väldiga insatser för att få ned dagens höga sjuktal borde Anne Wibble veta att en av de väsentligaste orsakerna till att dessa sjuktal har ökat är att vi har kommit bort från denna arbetslöshet. När fler människor har chans att få arbete och färre är arbetslösa får också de som har en och annan skavank, och därmed ger upphov till högre sjuktal, plats på arbetsmarknaden. Vi vet sedan tidigare konjunkturnedgångar och konjunkturuppgångar att detta är den kanske viktigaste orsaken till förändringarna vad gäller sjuktalen och att detta också varierar med konjunkturerna. År 1983 var närmare 300 000 människor arbetslösa eller föremål för olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder — jag har då räknat bort personer med arbetshandikapp i Samhällsföretag och med lönebidrag. Dessa människors sjukskrivningar kommer inte med i statistiken. Nu ligger motsvarande siffror under 150000. De 130000 Anne Wibble nämner är lätt bortsopade om man ser till realiteterna på arbetsmarknaden. Vi skall i Sverige göra vad man inte förmår göra i andra länder. Vi skall se till att också människor som har en och annan skavank, människor som arbetsgivarna i första hand kanske inte vill anställa, kan få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Men vi skall ändå se till att sänka sjuktalen. Detta kan vi bara göra genom att förändra arbetslivet och arbetsmiljön. Jag tar faktiskt inte åt mig av det som Lars-Ove Hagberg säger, eftersom jag vet att jag har varit pådrivande även i dessa frågor. Det skulle ha sett bättre ut om Anne Wibble hade deltagit i det beslut vi fattade här i riksdagen i våras om ett åtstramningspaket. De drygt 10 miljarder kronor som socialdemokraterna och centern kom överens om kommer nämligen att innebära praktisk handling i syfte att möjliggöra en rehabilitering av sjuka människor så att de kan komma tillbaka till arbetslivet. Överenskommelsen innebär också en minskning av sjuktalen genom aktiva insatser för en bättre arbetsmiljö.

Fru talman! Först bara några ord om det berättigade i den skrivelse vi nu debatterar, detta eftersom Anna-Greta Leijon tog upp frågan i sitt anförande. Ända sedan första gången en skrivelse av det här slaget förekom har jag kritiserat det faktum att vi får den vid den här tiden på året. Denna skrivelse skapade från början problem eftersom den inte var förenad med motionsrätt. Nu föreligger motionsrätt. Och det är åtminstone delvis orsaken till att vi nu på detta sätt förlänger en debatt som jag antar att många skulle vilja få ett slut på. Det är inte alls så som Anna-Greta Leijon tror att vi från oppositionspartierna begär att få denna skrivelse. Vi klarar oss mycket bra med konjunkturinstitutets decemberrapport, som kom i går. Jag konstaterar att Anna-Greta Leijon flyr tillbaka till sina dagar som arbetsmarknadsminister. Hon svarade inte på min fråga om hur man kan tänka sig att sparandet skulle stimuleras genom en höjning av skatten med 28 miljarder kronor. Det är ju alldeles uppenbart att det inte går att som finansministern skryta med detta som en åtgärd som sätts in mot kapitalisterna samtidigt som man säger att sparandet stimuleras. Är det så att socialdemokraterna i själva verket inte tycker om privat sparande? Detta är det intryck man absolut får av 90-talsgruppen, där Anna Greta Leijon var verksam. Men Sverige är ju snart det enda landet i världen som på detta sätt försöker strypa det enskilda sparandet. Märker socialdemokraterna inte tendensen till privatisering runt om i västvärlden? Drar inte Anna-Greta Leijon några slutsatser av det hon själv sade om Östeuropa? Där har man kommit till insikt om att det är marknadsekonomi som krävs. Och kärnan i marknadsekonomin är enskilt ägande och privat sparande i syfte att bygga upp det enskilda ägandet. I detta sammanhang måste jag ställa en fråga till Anna-Greta Leijon. Anne Wibble trodde att hon skulle få fria tyglar för att tillsammans med oss moderater genomföra sänkningar av skatter på t.ex. sparande. Hur är det med detta? Vi hörde finansministern säga att omläggningen ligger fast alldeles oavsett parlamentariska förändringar och majoritetsförhållanden här i kammaren. Är Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna beredda att bevilja folkpartiet avsteg från en uppgörelse som såvitt jag förstår utgör ett betydelsefullt led i 90-talsprogrammets strävanden att stärka det kollektiva sparandet? Jag vill också ställa en fråga om kommunalskatteutvecklingen. Det enda vi här har fått höra är en hänvisning till en utredning. Men detta är en skattebomb som tickar. Skillnaden mot tidigare uppgörelser på Haga och ”den underbara natten”, är att man i det fallet hade byggt in en inflationseffekt i den statliga inkomstskatteskalan som föll ut i ett ökat skattetryck. Detta gäller inte nu, men man uppnår samma verkan på kommunalskattesidan. Jag kan förstå att Anna-Greta Leijon ser detta som ett välkommet led i socialiseringen. Men svara då, Anna-Greta Leijon, på frågan: Hur gick det till när socialdemokraterna fick med folkpartiet och Anne Wibble på detta?

Fru talman! Det är förargligt att jag inte har replikrätt på Lars Tobisson. Men vi får väl göra upp den här saken mer privat någon annan gång. Det uppskruvade tonläget hos finansutskottets ordförande bekräftar min misstanke om att socialdemokratin inte klarar av att förändra den heliga ko som det nuvarande socialförsäkringssystemet utgör. Vad Anna-Greta Leijon hade att säga i sak tyder på att den lösning som regeringen förespråkar går ut på mera pengar genom höjda skatter. Detta är nämligen innebörden i våruppgörelsen med centerpartiet. Anna-Greta Leijon tycktes också mena att allting beror på att vi i dag har lägre arbetslöshet än i början av 80-talet. Detta stämmer inte med fakta, Anna-Greta Leijon. Det finns ganska många beskrivningar som visar att detta kan vara en orsak, det är jag också införstådd med. Men det förklarar ingalunda allt i fråga om det ökade sjuktalet. Det har under senare tid förts en ganska intensiv diskussion om fusket inom sjukförsäkringssystemet. Om det bara rör sig om misstankar om fusk eller om det är fråga om faktiskt fusk kan inte jag bedöma. Jag är osäker på om någon som inte själv har fuskat kan göra den bedömningen. Men bara misstanken om att fusk förekommer inom systemet är enligt min uppfattning tillräckligt allvarligt för att något måste göras åt det. Annars förstörs tilltron till ett av de mera väsentliga trygghetssystemen inom den svenska välfärdspolitiken. Jag blir litet upprörd när jag av Anna-Greta Leijons svar att döma ändå tvingas dra slutsatsen att socialdemokraterna inte klarar av att göra denna, som jag bedömer det, helt nödvändiga förändring inom den, ekonomiska politiken.